Fru talman! Mats Odell har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att försöksverksamhet med alkolås snarast skall kunna komma i gång. Jag har som kommunikationsminister prioriterat arbetet för en ökad säkerhet inom vägtransportsystemet. En av de viktigaste trafiksäkerhetsfrågorna är att verka för en drogfri vägtrafik. Droger och bilkörning hör definitivt inte ihop, vilket bl.a. bekräftas av att så mycket som 30 % av dödsolyckorna är alkoholrelaterade. Alkolåset kan vara ett sätt att förhindra personer som gjort sig skyldiga till rattfylleribrott att köra bil alkoholpåverkade. Om det visar sig vara möjligt att genomföra försök med alkolås är jag villig att pröva detta. Remissbehandlingen av Vägverkets första förslag pekade dock på ett flertal oklarheter kring bl.a. de urvalsprinciper som skall tillämpas. Urvalsprinciperna är speciellt viktiga att beakta då dessa kommer att ha en avgörande betydelse för försökets utvärdering och därmed den framtida tillämpningen av alkolås. Andra synpunkter berörde försökets tidsplan, hanteringen av unga förare och yrkesförare, överklaganderätten, instansordningen samt förhållandet mellan dels spärrtid och prövotid för villkorlig återkallelse, dels gränsen för grovt rattfylleri och gränsen för utvidgad lämplighetsprövning. Vägverket lämnade till Kommunikationsdepartementet i februari 1995 ett reviderat förslag till försöksverksamhet med alkolås, där en del av de synpunkter som lämnats av remissinstanserna beaktats. Förslaget bereds för närvarande inom Kommunikationsdepartementet i syfte att skapa ett fullgott beslutsunderlag. De kvarvarande frågorna kring försök med alkolås måste lösas innan jag är beredd att förelägga riksdagen ett förslag. Jag vill dessutom framhålla vikten av att frågor kring droger och trafik hanteras utifrån ett helhetsperspektiv, där alkolås kan vara ett sätt att minska detta trafiksäkerhetsproblem. Mot den bakgrunden är jag inte beredd att i dag vidta någon ytterligare åtgärd.
Fru talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret. Vi kan vara ganska stolta i Sverige, eftersom vi är världsmästare i trafiksäkerhet. Vi har det minsta antalet dödade och skadade i trafiken av alla länder. Det är en mängd olika faktorer som samverkar till detta. Vi kan dock konstatera att just alkohol och droger är den stora boven. Var fjärde förare i dödsolyckorna och varannan förare i singelolyckorna är nämligen alkoholpåverkad. Att försöka angripa drogernas plats i trafiken är med andra ord den kanske viktigaste åtgärden vi kan vidta om vi ytterligare vill minska antalet dödade och skadade. Därför blir jag ganska förvånad när jag läser kommunikationsministerns svar. Det andas väldigt mycket problem när det gäller att genomföra proven med alkolås. Kommunikationsminister skriver "Om det visar sig vara möjligt att genomföra försök...", och det finns en mängd problem. Vad det handlar om är ju att nu genomföra ett prov. Det har tagits fram ett mycket bra underlag, som har varit ute på remiss. Det fanns visserligen ett antal frågetecken i kanten, men de är ingalunda av det slaget att man inte ganska snabbt skulle kunna starta ett prov. Enligt uppgifter som jag har fått fanns det i stort sett en färdig proposition, men plötsligt har denna dragits tillbaka och lagts på is. Hur länge tänker kommunikationsministern hålla den här frågan på is? Är det nu inte dags att agera och att se till att det kommer en proposition så att detta försök kan komma i gång? Därefter får vi ta ställning till om det här är något som skall införas i Sverige. Men det är viktigt att försöket kan starta så fort som möjligt.
Fru talman! Visst kan vi vara rätt stolta över att vi i Sverige är hyfsat bra på trafiksäkerhet. Jag delar den uppfattningen. Av den anledningen är det också viktigt att vi fortsätter att arbeta systematiskt med de här sakerna. Visst kan det vara värdefullt med ett isolerat försök med alkolås, men ett sådant försök måste göras under s.k. fältmässiga former, dvs. försöket skall vara så likt verkligheten som möjligt. En sak som fortfarande är oklar är vilka urvalsprinciper man skall använda sig av. Vi behöver titta vidare på hur den saken skall lösas.
Fru talman! Detta var en central fråga i arbetet. Länsrätten och Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten i Stockholms län, Trafiksäkerhetsförbundet i Stockholms län och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande - har ju visat på hur detta kan lösas. Jag är förvånad över att de här problemen skall förorsaka att frågan nu läggs på is. Såvitt jag kan se i propositionsförteckningen finns det över huvud taget inte vid horisonten någon proposition från Kommunikationsdepartementet i den här frågan. Hur länge tänker ni grunna på de här sakerna innan ni är beredda att utarbeta en proposition? Är det inte riktigt att det fanns ett material som i stort sett var klart att läggas fram men som ni nu har dragit tillbaka?
Fru talman! Vi har inte lagt frågan på is. Jag kan i dag inte svara på hur länge vi behöver grunna, men vi kommer inte att grunna längre än nödvändigt. Det finns ett antal oklarheter, varav jag har nämnt en, som måste redas ut först. Vi återkommer till riksdagen med den här frågan, för den är inte på något sätt begravd i något utredningsväsende. Precis som Mats Odell tycker jag att detta är en angelägen och viktig fråga och att vi bör komma i gång med försök. Men vi har som sagt en del oklarheter kvar, och jag skall återkomma när de är utredda.
Fru talman! Det låter bra. Dock skall vi komma ihåg att det sedan 1992 har funnits ett förslag från Vägverket och att det har bearbetats på ett antal punkter allteftersom remissinstanserna har uttalat sig om de problem som finns. Förslaget ligger nu i stort sett klart. Skall jag tolka det Ines Uusmann säger som att det handlar om att baka in det här i något större sammanhang? Är det så det kommunikationsministern sade om fältmässighet skall förstås, att verkligheten på något sätt skall arrangeras så att det här passar in? Hur länge skall vi vänta på att försöket skall komma i gång? Detta försök kommer att ta två år i sin fältmässighet, det kommer att ta minst ett halvår att förbereda, och utvärderingen - det är ju det viktiga - kommer också att ta sin tid. Det är alltså ganska bråttom. Det är ganska många människor som under de här åren kommer att få sätta livet till och bli skadade av alkohol i trafiken. Jag anser därför att det är mycket bråttom.
Fru talman! Frågorna om alkohol i trafiken är oerhört viktiga, och vi får inte förledas att tro att man löser dem bara genom att vidta en åtgärd. Innan vi fattar ett slutgiltigt beslut är det därför viktigt att det här försöket blir ganska brett och att resultatet också kan användas.
Fru talman! Jag tackar Ines Uusmann för detta, och jag tolkar det hon säger som att den här frågan kommer att drivas på, förhoppningsvis tillsammans med andra konkreta förslag när det gäller alkohol och droger.

Fru talman! Hans Stenberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder som förhindrar en omfördelning av medel från drift och underhåll till trafiksäkerhet och miljö. Bakgrunden till frågan är att Vägverket nyligen beslutat om en preliminär fördelning av medelsramar för år 1996. Vägverkets fördelningsbeslut innebär att medel för trafiksäkerhet och miljö hålls på en oförändrad nivå år 1996 jämfört med år 1995. Till följd av riksdagens beslut år 1994 om att ombilda Vägverkets produktionsdivision till ett aktiebolag, har Vägverket reserverat medel på anslaget Drift och underhåll av statliga vägar för kostnader i samband med bolagsbildningen. Därmed har utrymmet för drift och underhållsåtgärder på vägnätet minskat jämfört med innevarande år. Trafiksäkerhet och miljö är två högt prioriterade sektorer inom mitt ansvarsområde. Arbetsfördelningen mellan Vägverket och regeringen innebär att regeringen sätter upp mål och riktlinjer för Vägverkets verksamhet medan Vägverket självt avgör hur anvisade medel skall utnyttjas. Vägverket är således ansvarigt för att medlen utnyttjas på ett sådant sätt att måluppfyllelsen blir så hög som möjligt. Under de senaste åren har Vägverket effektiviserat sin egen produktionsverksamhet, vilket medfört att mer vägunderhåll per krona har kunnat produceras. Mot bakgrund av det nyss nämnda har jag inte för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av Vägverkets förslag till fördelning av preliminära budgetramar.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Det är mycket riktigt som kommunikationsministern säger, att det är Vägverket som skall fördela väganslagen enligt de riktlinjer som riksdag och regering har lagt fast. Men det innebär inte att vi politiker inte har ansvar för det Vägverket gör. Om Vägverket, som jag nu bedömer det, har missuppfattat de politiska signalerna är det vår uppgift som politiker att klargöra vad vi menade med de beslut som är fattade. Vägverkets budgetförslag - det är ännu inte slutgiltigt fastställt - innebär en omfördelning av medel från drift och underhåll till trafiksäkerhet och miljö. Det får naturligtvis konsekvenser för vilka jobb som kan utföras inom regionerna. Men det får också den konsekvensen att det omfördelas medel till storstadsregionerna från övriga regioner i landet. Det finns åtminstone tre bra skäl till att ompröva den inriktningen. För det första har vi redan som läget är i dag alldeles för knappa medel till drift och underhåll för att upprätthålla framkomligheten på ett vettigt sätt. För det andra har vi en situation där vår viktigaste exportindustri, skogsindustrin, tvingas till produktionsstopp på vårarna därför att man inte får fram råvaror till industrierna. Det skadar samhällsekonomin på ett helt oacceptabelt sätt. För det tredje anser jag att människor i detta land, oavsett var de bor, har rätt till en acceptabel vägstandard.
Fru talman! Hans Stenberg pekade på det som gör att det inte kan bli en ministerfråga, nämligen att en beredningsprocess är i gång. Under den beredningsprocessen vore det synnerligen förkastligt, och där tror jag att Hans Stenberg har samma uppfattning som jag, om ministern ingriper och säger: Akta er, så får ni inte göra. Fru talman! En annan sak som Hans Stenberg pekade på var att han anser att det är för knappa medel till drift och underhåll totalt sett. Det är en uppfattning som jag mycket väl kan dela och ha förståelse för. Det var precis det som var orsaken till att vi i budgetpropositionen i vintras, när Kommunikationsdepartementet tillsammans med alla andra departement var tvungna att göra indragningar, avstod från att göra indragningar på anslaget drift och underhåll och gjorde neddragningarna på nyinvesteringarna och sköt dem framåt i tiden. Detta är en gammalt problem som vi lever med. Det är en av de saker som Kommunikationskommittén nu brottas med. Skall det i framtiden vara så, att man gör omfördelningar från nyinvesteringar till reinvesteringar, eller återinvesteringar, drift och underhåll? Det är en fråga som vi inte kan lägga in i årets beredningsprocess, som Vägverket just nu håller på med.
Fru talman! Jag är medveten om att kommunikationsministern inte kan gå in i Vägverkets pågående beredningsprocess. Men jag tycker, precis som jag sade förut, att det är viktigt att vi politiker ger signaler om vad vi har menat med de beslut som har fattats. När man från riksdagens och regeringens sida sagt att det är viktigt att satsa på trafiksäkerhet och miljö har det inte inneburit att vi samtidigt sagt att vi skall flytta pengar mellan regionerna och flytta vägpengar från mindre tätbefolkade län till storstadsregionerna. Här anser jag att Vägverket har missförstått de beslut som har fattats. Sedan tycker jag att det är viktigt att få en flexibilitet i hanteringen. Det är viktigare med trafiksäkerhetssatsningar i tätbebyggda områden med mycket trafik än i glesbygden. I region Mitt kanske det är viktigare att prioritera industrins råvarubehov.
Fru talman! Som avslutning måste jag fortsätta att vidhålla att jag inte kan lägga mig i den pågående beredningsprocessen. Men jag vill samtidigt säga att de mål som gäller trafikpolitiken och handlar om regionalpolitik men också om miljöfrågor och framkomlighet, som egentligen går tillbaka ända till år 1988, ligger i grunden för såväl Vägverkets beredning som de fortsatta beslutsprocesserna i riksdag och regering.

Fru talman! Inger Segelström har frågat mig om det är ett krav från regeringen att Österleden skall byggas för att regeringen skall betala ut statliga medel för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Bakgrunden till frågan är att regeringen har stoppat alla utbetalningar av statsbidrag till SL - Storstockholms Lokaltrafik - för kollektivtrafikinvesteringar så länge inte parterna i regionen enats om en hållbar ekonomisk lösning för Dennisöverenskommelsen. Den lösning som parterna var eniga om, dvs. vägtullar i ett snitt utanför Ringen, har varit ifrågasatt i regionen. För att de finansiella förutsättningarna för överenskommelsen skall vara stabila, krävs bl.a. att Stockholms stad har fattat beslut i kommunfullmäktige om detaljplaner för betalstationerna. Genom den koppling parterna i regionen har gjort till att Norra länken skall ha öppnats för trafik innan vägtullar får börja tas ut, anser regeringen också att detaljplanerna för Norra länken måste vara antagna i fullmäktige innan statsbidragen till SL kan betalas ut. Österleden och Västerleden ligger utanför den garantiram för Det finns därför ingen koppling mellan utbetalning av medel för kollektivtrafikinvesteringar och eventuella detaljplaner för Österleden. Svaret på Inger Segelströms fråga är alltså nej.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Det känns lugnande både för mig och Stockholmarna att beslutet om Österleden inte är ett krav från regeringen för att statliga medel skall betalas ut för kollektivtrafiken. Det ger oss tid att invänta kontrollstationen år 1996, som vi lovade väljarna i valet. Mina två följdfrågor gäller ett klargörande av uttrycket "bl.a.", som är regeringens krav för Dennisöverenskommelsen. Kräver inte heller regeringen en tidsplan för när detaljplaner skall tas fram för Österleden? Den andra frågan handlar om det uppdrag regeringen gett till bl.a. förra statsrådet Gertrud Sigurdsen om att ta fram alternativ för tredje spåret. För mig verkar ett beslut nu om Österleden olämpligt, om tredje-spår-utredningen skall kunna arbeta förutsättningslöst. Nu undrar jag om kommunikationsministern delar min åsikt att det vore lämpligt att först se vilka lösningar för trafiken genom Stockholm som tredje-spår-utredningen kommer fram till innan beslut fattas om Österleden.
Fru talman! Jag skall vara mycket, mycket försiktigt med att uttala mig om huruvida jag delar Inger Segelströms uppfattning eller ej, utan jag skall besvara de två frågorna. I de krav som vi har ställt finns det inte med någonting om en tidsplan för Österleden. Vi har ställt krav från regeringen på grundval av det beslut som har fattats av riksdagen, som Inger Segelström själv har varit med om att fatta. Det handlar om att det skall finnas en hållbar finansiering. Bilavgifterna är avgörande. I Dennis II, som man var överens om i regionen i september 1992, ingår att betalstationerna skall kopplas ihop med Norra länken. Det är den enda orsaken till att regeringen så att säga har blandat in Norra länken. I övrigt är det betalstationerna som är det intressanta. Det är svaret på den första frågan. Så till den andra frågan om Riddarholmskommittén eller Gertrud Sigurdsens kommitté, som skall studera vilka alternativ man kan få fram för att lösa problemen på Riddarholmen och i innerstaden när det gäller spår och vägtrafik. Det är ett utredningsuppdrag som är relativt öppet. Jag kan inte se någon anledning till att man inte skulle planera utifrån andra förutsättningar. När förslagen väl kommer - det kan komma att finnas flera förslag och de kan vara olika - måste däremot både regionen och regeringen ta ställning till förslagen i förhållande till andra föreliggande planer.
Fru talman! Efter de klargöranden som jag har fått från kommunikationsministern - både när det gäller förvirringen beträffande tidsplanen och de andra kraven för kollektivtrafiken - tror jag att det kan finnas förutsättningar för att vi skall kunna få en bra diskussion om tredje spåret och Österleden. Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret.

Fru talman! Torsten Gavelin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att uppfylla riksdagens beslut om att de enskilda vägarna och färjelederna hålls öppna för alla i oförändrad utsträckning även kommande år. Jag är ledsen, men först måste jag rätta Torsten Gavelin. Riksdagen har inte fattat något beslut med den innebörd som Gavelin påstår. Riksdagen har fattat ett beslut som innebär dels att statsbidraget till drift och byggande av enskilda vägar skall halveras, dels att en analys skall göras om bidrag till enskilda vägar. Denna analys skall bl.a. studera möjligheterna att säkerställa att de enskilda vägarna hålls öppna för alla i oförändrad utsträckning. Mot bakgrund av riksdagens beslut har jag givit Vägverket i uppdrag att senast den 15 november 1995 redovisa överväganden och förslag om hur det gällande regelverket för statsbidrag till enskilda vägar kan behöva förändras med anledning av det minskade anslaget för år 1996. I uppdraget ingår också att redovisa svar på de frågor som riksdagen särskilt påpekat för regeringen vid beslutet våren 1995. Så snart Vägverket redovisat sina överväganden och förslag för regeringen kommer jag att ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas.
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Eftersom tiden är knapp vill jag inte ägna mig åt att diskutera formalia, utan jag går rakt på sak. Om den här analysen som kommer den 15 november visar att en lång rad enskilda vägar och enskilda färjor kommer att stängas för allmänheten, vilka åtgärder avser ministern då att vidta? Jag har uppfattningen att man handskas mycket bra med de allmänna medlen i vägföreningarna. Man har en effektiv hantering, och man gör många ideella insatser, som gör att man kan hålla vägarna i stånd och hålla dem öppna för allmänheten till en mycket låg kostnad. Samhällets insatser rör sig alltså om 70 80 % av de reella kostnaderna som det skulle innebära om staten eller kommunen tog över fullt ut. Om man skär ned statsanslaget till hälften, kan jag inte se annat än att det måste få som konsekvens att en hel del av de här vägarna stängs för allmänheten och bara kommer att nyttjas av dem som äger vägen. Det är mycket otillfredsställande. De här vägarna har stor betydelse, inte minst regionalpolitiskt. Om analysen ger det här resultatet, vad avser då ministern att göra åt det?
Fru talman! Det är en s.k. hypotetisk fråga. Vi skall se över vad ett stort antal vägar innebär, hur mycket som kommer att påverkas, osv. Det är mycket viktigt att vi får fram den här analysen innan jag svarar på frågorna. En sak tycker jag att riksdagsdebatten i våras gav besked om, nämligen hur värdefullt och viktigt alla riksdagspartier anser att det är att vi har framkomliga enskilda vägar. Det måste vi också väga in i bedömningen av analysen.
Fru talman! Det finns ytterligare en part förutom staten som lämnar bidrag till de enskilda vägarna - kommunerna. För min del anser jag att det är otänkbart att vi från statens sida skulle vältra över ytterligare kostnader på kommunerna för att hålla de här vägarna öppna. Kommunerna har en mycket kämpig ekonomisk situation. Det har förvisso staten också. Jag kan dock inte se det som en rimlig prioritering att staten inte skall stå för de här kostnaderna för att hålla vägarna tillgängliga för allmänheten, utan att kommunerna skulle åta sig ytterligare kostnader för detta.
Fru talman! Avslutningsvis tror jag att Torsten Gavelin och jag har alla skäl att återkomma med den här debatten när vi har analysen på bordet. Då finns det något konkret att diskutera. Jag välkomnar det.

Fru talman! Britt-Marie Danestig-Olofsson har frågat mig om en kartläggning påbörjats av utbildningssatsningarna som finansieras med arbetsmarknadspolitiska medel och när resultaten av denna kommer att presenteras. Satsningen på de s.k. NT-platserna är viktiga för samhället för att öka antalet naturvetare och tekniker samt lärare inom det naturvetenskapliga/tekniska området och naturligtvis också för den enskilde. Det är en chans för många som tidigare inte haft möjlighet att studera inom högskolan, att nu få en sådan möjlighet och även förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden. Regeringens satsning har kritiserats både för att den är för generös och för att den är för litet generös samt för att platserna inte har kunnat fyllas. Kritiken är missvisande. Jag vill gärna säga att nyligen avgiven statistik visar att ca 2 000 studerande har antagits till NT-utbildningen, varav nära en tredjedel är kvinnor, vilket måste anses vara bra. Antalet sökande har varit stort, särskilt med tanke på att det är en ny utbildningsmöjlighet som för allmänheten blivit känd först på senvåren. Den som skall lämna ett arbete för en längre studieperiod behöver också tid för att planera. Det är mycket viktigt att utbildningssatsningarna följs upp och utvärderas. Det sker fortlöpande genom Därmed är också informationen tillgänglig för riksdagen. Utöver detta förbereds inom Utbildningsdepartementet ett särskilt uppdrag till Högskoleverket att utvärdera samtliga utbildningssatsningar som finansierats med arbetsmarknadspolitiska medel. En samlad redovisning av regeringens kartläggning kommer att lämnas till riksdagen i nästa budgetproposition. Då Britt-Marie Danestig-Olofsson, som framställt frågan, anmält att hon var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att Ingrid Burman i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag får tacka utbildningsministern för svaret. Även vi i Vänsterpartiet tycker att det var en viktig och riktning satsning. Därför stödde vi också förslaget. Vi pekade på en fara. Vi pekade på flera, men det fanns en som vi särskilt ville framhålla. Det var att det var väldigt knappt om tid när det gällde ansökningstiden. Det har också visat sig, i alla fall enligt den statistik vi har tillgång till, att omkring hälften av platserna i dag är tomma. Det skulle bero just på den oklara informationen och den knappa ansökningstiden. Högskolorna hade inte tid att förbereda sig. Det har också visat sig - i alla fall enligt den information jag har tillgång till - att det är många kvinnor som har sökt platserna. Det är glädjande. I Luleå är det 50 % kvinnor. I Växjö är 60 % av studenterna kvinnor. Det är bra. Problemet har varit att många kvinnor har saknat behörighet. I storstäderna får vi en helt annan bild. Där är andelen kvinnor väldigt liten - i de största städerna lägre än riksgenomsnittet. Gör inte allt detta utbildningsministern nyfiken? Det gör i alla fall mig väldigt nyfiken. Vad är det som har spelat in? Hur har det sett ut? Vad har gjort att kvinnor på vissa orter söker mer och att kvinnor i storstäder söker mindre? Hur kan vi hantera frågan inför nästa ansökningstillfälle? Vi måste ha kunskap för att anpassa stödet så att det träffar rätt. Vad har hänt på arbetsplatserna? Har man fått ledigt? Behövs det regeländringar i andra system? Mot den bakgrunden och mot bakgrund av utbildningsministerns försvar skulle jag vilja att man snabbade på utvärderingen eller undersökningen så att vi fick ett redskap inför nästa ansökningstillfälle.
Fru talman! Det är helt rätt att det var ont om tid. Det har säkert också påverkat. Jag vill likväl understryka att det fanns närmare 6 000 sökande, så det var ingen brist på intresse. Men det är riktigt att många inte var behöriga. Det skall naturligtvis ses till att informationen blir bättre inför nästa ansökningsomgång. Det är också viktigt att platsfördelningen ses över. Självfallet är det av intresse att få reda på vad som händer, vilka motiv de sökande har och varför det är fler kvinnor på ett visst ställe och färre på ett annat. Allt sådant kommer man att försöka utvärdera, men det är omöjligt och nästan meningslöst att göra det på grundval av den nu genomgångna ansökningen. Det måste ske sedan man har något större erfarenhet. Det är självklart att det är av intresse. Jag vill också understryka att det ändå är knappt en tredjedel kvinnor på utbildningen, även om det är olika på olika ställen, vilket med tanke på svårigheten att rekrytera kvinnor till tekniska utbildningar får anses vara en ganska god siffra. Den ligger över genomsnittet. Det finns inga tomma platser. Däremot finns det tillgängliga medel för svux-bidragen, om det skulle ha kommit fler sökande. Men det är inga medel som förbrukas eller på något annat sätt försvinner ur statskassan. Det är helt enkelt medel som finns tillgängliga.
Fru talman! Det gläder mig att utbildningsministern kommer att genomföra en utvärdering. Det var en ganska unik satsning. Man överförde arbetsmarknadspolitiska medel till högskolan. Det var vad jag brukar benämna att försöka bygga broar för människor in i nya yrkesområden. Det finns all anledning att titta närmare på detta sätt att jobba både med utbildningsfrågor och med arbetsmarknadspolitik. Jag tycker fortfarande att det skulle vara nyttigt om utvärderingsfasen tidigarelades. Kommer man också att titta på vad som har skett på arbetsmarknaden när man kommer in i den fasen? Har de som deltar i utbildningen fått tjänstledighet beviljad? Finns det behov av att se över regelsystemen? Anställer arbetsgivarna vikarier? Har det några arbetsmarknadspolitiska effekter?
Fru talman! Jag kan inte utlova exakt hur utvärderingen skall utföras, men det är klart att det är av intresse att ta reda på hur antagningen och de sökandes intresse har påverkat förhållandena på arbetsmarknaden. Ett av motiven till detta förslag var ju att det skulle skapa en något ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Självfallet skall man försöka belysa det. Jag vill också avslutningsvis säga att det är regeringens strävan att satsa mer på långsiktig utbildning och också utnyttja arbetsmarknadspolitikens resurser för sådan utbildning och inte enbart för den kortare typ av arbetsmarknadsutbildning som tidigare har varit gängse.
Fru talman! Utbildningsministern har tidigare också tagit upp behovet av att fylla platserna med studerande som har behörighet och konstaterat att många sökande inte haft behörighet. Jag vill peka på det faktum att sista antagningstillfället är 1997 till denna typ av utbildning. Avser utbildningsministern att vidta ytterligare åtgärder för att se till att fler får behörighet att söka till dessa utbildningar? Vi vet att många har visat intresse, men att de inte har kvalificerat sig på grund av behörighetskraven. Jag talar om de behörighetskrav som gäller högskolan.
Fru talman! De allmänna behörighets och antagningsvillkoren till högskolan kommer att diskuteras senare under detta riksmöte när regeringen lägger fram sin proposition om antagning och behörighet. Det kommer att ske på andra sidan årsskiftet. Några speciella villkor kan inte gälla just för denna kategori. Det finns möjlighet att gå det s.k. basåret för att komplettera sin behörighet. Det är en möjlighet som många har utnyttjat.

Fru talman! Marianne Andersson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder angående utvecklingen i det nya marknadsföringsbolaget för turism. Turismen utvecklas positivt i Sverige. Antalet övernattningar under juni-augusti i år ökade med 6 % jämfört med samma period förra året. Detta är en ny rekordnotering som är klart över toppåret 1989. Ökningen för utlänningarna - 11 % - är mer än dubbelt så hög som för svenskarna - 4 %. Motsvarande positiva utveckling gäller även för campingen. Vi kan alltså notera ett starkt utländskt intresse för Sverige som turistland. Riksdagen betonade i våras, som Marianne Andersson framhåller, vikten av att det vid övergången till en ny organisation för marknadsföring inte blir något avbrott eller någon nedgång i verksamheten och aktiviteterna. Riksdagen framhöll vidare att den kunskap, erfarenhet och kapacitet som fanns i den dåvarande organisationen skulle tas till vara. Det nya marknadsföringsbolaget, Svensk Turistutveckling AB, bildades i början av juli i år. Staten har tecknat aktier i bolaget för 5 miljoner kronor, och näringen förväntas tillföra motsvarande belopp. För att få en så smidig övergång som möjligt till den nya organisationen övertogs den tidigare verksamheten av det nya bolaget. Tills vidare drivs arbetet med Next Stop Sweden på uppdrag av Svensk Turistutveckling AB. Styrelsen i Svensk Turistutveckling AB beräknas senare i höst fastställa bolagets verksamhetsinriktning i detalj och också utse en ny verkställande direktör. Jag är övertygad om att den nya av riksdagen beslutade organisationen kommer att fungera väl.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

Fru talman! Jag tror också att vi är ganska överens om det här. Vad vi försökte åstadkomma med detta upplägg i våras var ju att komma till rätta med det missnöje som ändå fanns i breda kretsar beträffande hur detta var ordnat tidigare. Vi har då försökt åstadkomma en tydligare arbetsfördelning mellan olika insatser som det allmänna gör. Inte minst det som nämns om lokalt och regionalt samarbete är viktigt och finns särskilt utpekat här. Jag tror emellertid att den viktigaste vinsten med riksdagsbeslutet med anledning av regeringens proposition var att turistnäringen verkligen blev erkänd och definierad som en viktig näring bland andra näringar och inte längre blev sedd över axeln. Det tror jag var det absolut viktigaste. Sedan fanns det, som jag har antytt, skäl att göra omorganisationen, och man får ju inte väja för att göra en sådan när man finner det nödvändigt.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka åtgärder regeringen som företrädare för staten avser att vidta med anledning av att Vattenfall AB agerar genom bl.a. konsultföretagen McKinsey för att förlänga kärnkraftens existens i det svenska energisystemet. Bakgrunden till frågan är att material ånyo publicerats ur en konsultrapport som sammanställts på uppdrag av Vattenfall AB. Jag besvarade den 15 maj i år här i kammaren en interpellation av Birger Schlaug med liknande frågeställningar kring samma konsultrapport, dock icke samma tidningsartikel. Enligt vad jag erfarit, gav Vattenfall hösten 1994 i uppdrag till en konsult att analysera förutsättningar för att utveckla en affärsorienterad miljöstrategi. Vattenfall har sedan några år gjort betydande ansträngningar för att utveckla en aktiv miljöpolitik för företagets hela verksamhet. Jag utgår från att Lennart Daléus tycker att det är bra. Den nu aktuella rapporten uppges ha varit ett led i detta arbete. Det är inte ovanligt att stora företag som Vattenfall anlitar konsulter för att genomföra utredningar. Det faller inom företagsledningarnas ansvar att besluta om sådana uppdrag. Till villkoren för sådana uppdrag hör att konsulterna som regel svarar för innehållet. Om innehållet aktualiserar ställningstaganden till ett företags verksamhet kan det bli föremål för beslut i företagsledningar, styrelser eller ytterst hos ägarna, beroende på vilka slag av åtgärder som är aktuella. Svaret på Lennart Daléus fråga är, mot den bakgrund som jag nu refererat, att det inte finns några skäl för regeringen att vidta åtgärder med anledning av den aktuella konsultrapporten. Samtidigt kan jag försäkra Lennart Daléus, att jag inte skulle acceptera om det statligt ägda Vattenfall genomförde några kampanjer för eller emot kärnkraften. Ett av staten ägt bolag bör givetvis liksom andra aktörer kunna bidra med saklig information och underlag i samhällsdebatten. Men det vore oförenligt med relationen till ägaren om ett sådant bolag gjorde egna ställningstaganden i politiska frågor, vilka det är statsmakternas uppgift att ta ställning till. Som bekant utreder Energikommissionen för närvarande riktlinjerna för energipolitiken och skall inom kort redovisa slutresultatet av sitt arbete. Regeringen avser därefter att återkomma till riksdagen med förslag till riktlinjer för energipolitiken.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag har naturligtvis läst det interpellationssvar som tidigare har debatterats i kammaren. Men skälet till att jag ställer frågan är att några av oss genom åren har haft litet dålig erfarenhet av Vattenfall och Vattenfalls förmåga att bete sig på ett neutralt sätt i energidebatten. Det måste väl vid det här laget vara 20 år sedan man började diskutera Vattenfalls roll, även i riksdagen för övrigt. Det visade sig att Vattenfall som då var ett affärsdrivande verk även då gav sig ut i regelrätta kampanjer för kärnkraft. Då undrar man ju om man kan lita på att Vattenfall, numera bolagiserat, beter sig annorlunda nu för tiden och har en annan ambition och attityd. Det finns ju mycket som pekar på att det inte är så, utan att det i själva verket finns en cementerad attityd hos Vattenfall till olika energikällor och därmed också till politiska beslut, som på något sätt genomsyrar verksamheten. Det är klart att man alltid kan säga att konsultrapporter är ju som de är och att det är konsulterna som står för dem, men det är ju också så att som man ropar får man svar. Även om nu Vattenfall har tänkt sig att börja bete sig annorlunda på kärnkraftsområdet inför det stundande politiska beslutet, så verkar det som om de är ute och frågar om saker som de tror kan vara strategiskt riktiga. Det är då man tycker att ägaren, staten, borde ingripa och mycket tydligt tala om för Vattenfall att det inte finns något utrymme i Vattenfalls agerande, inte heller som bolag, för att ifrågasätta och agera tvärt emot de politiskt fattade besluten.
Fru talman! Det skall Lennart Daléus få. Självfallet har ägaren som, hoppas jag, varje ansvarig ägare kontinuerliga kontakter med styrelsen för det ägda bolaget. Vid dessa kontinuerliga kontakter har det gjorts utomordentligt tydligt för Vattenfalls styrelse och verkställande ledning precis det som Lennart Daléus frågar efter, nämligen att det som statligt ägt bolag är otänkbart för Vattenfall att ge sig in och göra kampanjer vare sig för eller mot kärnkraften. Det är något som Vattenfalls styrelse och ledning är utomordentligt tydligt på det klara med. Om man t.ex. ser på det senaste uppslaget, en förstasida och två helsidor i Expressen den 11 oktober - tala om gamla nyheter men det här var mer eller mindre en repris av vad som hade publicerats ett halvår tidigare - tycker jag att man här kokar soppa på en spik. Jag tycker inte att det finns någonting i Vattenfalls agerande, i vart fall inte hittills, som tyder på att de tänker ta sig en energipolitisk roll. Jag kan försäkra Lennart Daléus, som jag tidigare sade, att det står fullständigt klart för Vattenfalls ledning vilken inställning staten skulle ha till det.
Fru talman! Jag läser också Expressen, fast nu läste jag också Expressen dagen efter den nämnda artikeln. Då visade det sig att inte bara jag har fascinerats av den uppenbarligen gamla nyheten, utan så har även miljöministern, som i en intervju i Expressen säger att det är upprörande att ett statligt verk - nu visserligen ett bolag - använder sina resurser för att bilda opinion mot regeringen och att hon inte har någon förståelse för att ett statligt verk anlitat det amerikanska konsultföretaget. Hon tycker, om Expressens uppgifter stämmer, att det är direkt stötande - hon talar då inte om hur gamla uppgifterna är. Då frågar man: Vilken operationell innebörd har miljöministerns åsikt, alltså vad får miljöministerns åsikt för operationell betydelse hos regeringen? Det är ju en sak att hon tycker detta, men tycker regeringen samma sak som miljöministern så bör regeringen också agera.
Fru talman! Regeringen är fullständigt överens om det som jag svarade på i den ursprungliga frågan samt också i mitt första inlägg, nämligen att Vattenfall AB inte har någon som helst roll att spela i energipolitiken. Jag vet ju inte om precis de frågorna har ställts till miljöminister Anna Lindh eller inte, men vi är rörande överens på den punkten. För min del gör jag den bedömningen att den omständigheten att Vattenfall har anlitat ett konsultföretag för att bidra till sin miljöpolitik eller "miljöimage" är ingenting som det finns skäl att protestera mot. Det är ju tänkbart att det finns förgripliga uttalanden i rapporten. Det känner jag inte till. Men jag vet heller inte att Vattenfall på något vis med utgångspunkt från några förgripliga uttalanden, om de nu finns i rapporten, skulle ha försökt att driva politik, och det är ju det som är huvudfrågan.
Fru talman! Det kanske är en viktig fråga, men det finns en annan viktig fråga. När vi vanliga medborgare upprörs av något som vi uppfattar som ett felaktigt agerande hos ett statligt företag eller ett statligt verk, kan vi bli förgrymmade och knyta handen i byxfickan eller möjligen skriva en insändare. Men när regeringen blir förgrymmad över ett statligt bolag eller ett statligt verk är det ju också regeringen som ytterst kan agera. Det gäller inte bara i den allmänna hållningen till Vattenfall, genom att säga "ajabaja, inte delta i några kampanjer nu", utan det gäller också i konkreta frågor. Jag känner förhållandevis väl till relationerna mellan styrelse och ägare osv. Om en regeringsledamot är upprörd, inte har någon förståelse eller tycker att saken är stötande stannar det alltså vid det, och regeringen gör inget ytterligare. Orden faller då platt till marken, och det innebär att det inte blir något mer. Trots att det är upprörande, gör regeringen inget mer.
Fru talman! Jag måste upprepa för Lennart Daléus att vi i regeringen är fullständigt eniga om vilken relation som skall gälla mellan ägare och bolag. Vi är fullständigt överens om att Vattenfall inte skall driva energipolitik. Min uppfattning som representant för staten som ägare är att Vattenfall genom att beställa en konsultrapport inte har drivit energipolitik. Jag kan dessutom ånyo försäkra Lennart Daléus att det förekommer kontinuerliga kontakter med Vattenfalls ledning där detta görs fullständigt klart. Jag tycker inte att det som har kommit fram i den här tidningsartikeln är uttryck för att Vattenfall skulle ha överskridit gränserna för vad man bör göra.
Fru talman! Jag kan hålla med om delar av resonemanget, och jag kan också hålla med om att den ursprungliga artikeln kanske inte hade världens högsta nyhetsvärde. Men om nu en arm av regeringen, den som har miljöansvar och ansvar för kärnsäkerheten i landet, i det här fallet Anna Lindh, går ut och säger att hon är upprörd, att hon inte har någon förståelse och att de här sakerna är stötande, tar regeringen ett kliv ut på planen, och då måste regeringen rimligen vara beredd att ta nästa kliv. Det får bara inte vara så att "upp flyga orden, men ingen åtgärd sker", eller hur man skall travestera det. Om regeringen har en åsikt i det här fallet, så tydligt uttryckt av en av regeringens ledamöter, måste regeringen som kollektiv rimligen också ta nästa steg.
Fru talman! Jag vet ärligt talat inte vad det är som Lennart Daléus lägger Vattenfall till last. Jag kan ånyo försäkra Lennart Daléus att vi i regeringen är fullständigt överens om att Vattenfall inte skall driva energipolitik. Om den här saken för Anna Lindh har framställts på det sättet att Vattenfall har gjort det, kan det möjligen förklara en del av hennes uttalanden. Men vid en analys, både av den här artikeln och av den tidigare artikeln för ett halvår sedan, har det inte, enligt min uppfattning, kommit fram någonting som ger anledning till kritik mot Vattenfall. Återigen vill jag säga att dialogen mellan staten som ägare och Vattenfalls ledning fungerar utmärkt. Det finns inga delade meningar om var gränserna går.

Fru talman! Rigmor Ahlstedt har frågat civilministern om regeringen avser vidta åtgärder för att samverkan mellan små och medelstora företag tillåts på lika villkor och i konkurrens med andra samverkansformer, som t.ex. helintegrerade kedjor och filialföretag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den nya konkurrenslagen har utformats med EG:s konkurrensregler som förebild. Förhållandena på den svenska marknaden är emellertid delvis annorlunda än på den europeiska marknaden i övrigt. Samarbete inom kedjor i detaljhandeln är vanligt förekommande i Sverige. Mot bakgrund av svenska erfarenheter infördes ett gruppundantag för samarbete inom kedjor, trots att ett sådant inte finns inom EG. Detta samarbete ansågs generellt sett ge stora fördelar, samtidigt som de administrativa vinsterna för både företag och konkurrensmyndigheten var stora om ett gruppundantag infördes. Systemet med gruppundantag är nytt i Sverige, och erfarenheter har saknats av hur det i praktiken skulle fungera på den svenska marknaden. Giltighetstiden begränsades därför till högst tre år, dvs. t.o.m. För närvarande pågår en utvärdering av gruppundantagen inom Näringsdepartementet. Gruppundantaget för kedjor i detaljhandeln studeras särskilt. Utgångspunkten är att kedjeföretagen skall kunna verka på marknaden på likvärdiga villkor med andra företagskonstellationer.
Fru talman! Tack så väldigt mycket för svaret, näringsministern! Det är just så att ICA-handlarnas samarbete i princip är i lagen förbjudet i Sverige, eftersom ICA handlarna i konkurrenslagens mening är konkurrenter och inte går att jämställa med en integrerad kedja. Allt samarbete är då inte vad det borde vara. Jag tycker att det är mycket bra att jag har fått det här svaret, men jag är naturligtvis inte riktigt nöjd. Jag undrar om ett gruppundantag som är tidsbegränsat till juni månads utgång 1996 är tillfredsställande för näringsministern. Det handlar väldigt mycket om små företag, och vi har i riksdagen varit överens om att satsa på små företag. Det handlar också om regionalpolitik. Det handlar till syvende och sist om oss konsumenter, att vi skall kunna få bra varor på lika villkor i alla delar av landet. Jag vill veta hur länge det gruppundantag som man nu har givit kommer att vara.
Fru talman! Svaret på den sista frågan är det jag sade, nämligen att det gäller till utgången av juni nästa år. Anledningen till att tiden är satt så kort är just att vi vill få erfarenheter av detta. Jag trodde att det var den tidigare regeringen som bestämde det, men det spelar ingen roll. Det är viktigt att små företag kan samverka på ett effektivt sätt och att reglerna ger lika villkor i konkurrensen med andra, större företag. Men problemet på den svenska marknaden är knappast att det är för litet samverkan mellan företag. Det egentliga problemet är snarare att det är för litet konkurrens, att det är för hög koncentration på många marknader. Det är alltför svårt för nya företag att ta sig in eller för små företag att växa. Jag är glad att frågan ställdes just om den här branschen, därför att det är t.ex. så att konkurrensen inom handeln med livsmedel inte är tillräcklig. Det finns i alla fall goda tecken som tyder på att det inte är så. Hindren för nya företag att komma in på marknaden är fortfarande alltför höga. Man kan säkert också sätta vissa frågetecken för de former för samverkan som faktiskt är tillåtna nu. En effektiv konkurrens i livsmedelssektorn är nödvändig för att vi skall få precis det som nämnts, nämligen mat med hög kvalitet och till låga priser. Regeringen kommer inom kort att tillsätta diverse översyner och utredningar på konkurrensområdet, bl.a. för att nå en ökad konkurrens inom livsmedelssektorn. Vi arbetar i hög grad med de här frågorna.
Fru talman! Konkurrenslagen hindrar fortfarande ICA-handlaren att t.ex. utveckla nya marknadsföringsmetoder. Det kunde vara ett skäl för att försöka öka konkurrenstrycket på den svenska marknaden. Det skulle vara väldigt bra för oss konsumenter om det blev större konkurrens, så att även ICA-handlarna kunde sätta prisstopp på vissa produkter och hålla varor med kvalitet, till lågpris och som är ekologiska och miljövänliga - de är nämligen duktiga på miljöfrågor. Det handlar också om att de skulle kunna ha lågpris i alla affärer över hela Sverige, långt ute "i buskarna", och sätta prispress på leverantörerna. Jag tycker att det här är en väldigt viktig fråga, för mig som konsument men också för småföretagarna. Anledningen till att jag ställde frågan var att jag hade valt just ICA-handlarna när vi riksdagsledamöter fick erbjudande om att åka ut och prya i vissa företag. Jag möttes då av en mängd människor med väldigt stora kunskaper om de här frågorna. Jag hoppas att man tar till vara den kunskapen när man nu kommer att jobba vidare med detta.
Fru talman! Vi förefaller vara överens om målen, men jag blir inte riktigt klok på om vi är helt överens om metoderna. Jag är nämligen inte säker på att ökade möjligheter till samverkan mellan t.ex. ICA-handlarna är det som löser konkurrensproblemet. Snarare skulle mycket tala för motsatsen, enligt min mening. Men vi är fullständigt överens om målet, nämligen en effektiv och bra konkurrens, inte minst när det gäller livsmedelsdetaljhandeln. Jag kan försäkra Rigmor Ahlstedt att vi arbetar hårt med dessa frågor nu. Vi ser just över det som här har aktualiserats. Vi kommer att gå längre än att bara se över gruppundantagen. Vi tänker företa väsentligt mer ambitiösa analyser av konkurrenssituationen i Sverige, för att uppnå det som Rigmor Ahlstedt och jag tydligen är överens om.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret än en gång. Jag önskar verkligen näringsministern lycka till med det här. Jag skulle också vilja rekommendera även regeringen att åka på studiebesök ut i företagen.
Fru talman! Jag kan försäkra Rigmor Ahlstedt att vi åker på olika typer av studiebesök allt vad tygen håller och så mycket vi hinner. Dessutom köper även jag mat då och då, bl.a. hos ICA-handlare.

Fru talman! Kerstin Warnerbring har frågat socialminister Ingela Thalén om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stävja det omfattande bidragsfusket. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag kan nämna att jag skriftligen under juli månad har besvarat en liknande fråga från Gullan Lindblad. Kerstin Warnerbrings fråga är föranledd av den rapport om bidragsfusk som Riksrevisionsverket nyligen har publicerat. I rapporten redovisas en kartläggning över omfattningen av fusk, överutnyttjande och systembrister i socialförsäkringssystemen och vilka kostnader detta för med sig. För socialförsäkringssystemens legitimitet är det mycket angeläget att folk i allmänhet är övertygade om att systemen fungerar effektivt och att pengarna fördelas till dem som de är avsedda för. Men jag vill först poängtera att det är viktigt att den debatt som nu förs inte blir enbart en onyanserad fuskdebatt, utan att denna debatt ingår i den större debatt som förs om våra välfärdssystem. Det är bl.a. mycket viktigt att socialförsäkringssystemen är robusta i sig själva och att lagstiftningen är tydlig så att den inte leder till annan tillämpning än vad lagstiftaren har avsett. Det är också viktigt att konstatera att det verkliga fusket är relativt ovanligt och att de som får ersättning från socialförsäkringssystemen som regel får den ersättning som de är berättigade till. Fusk i våra välfärdssystem är ändå helt oacceptabelt och måste med kraft bekämpas. Detta är särskilt viktigt med tanke på de stora besparingar som varit nödvändiga med anledning av det svåra statsfinansiella läget. Det är därför mycket angeläget att arbeta för att begränsa fusk och att undanröja systembrister. Av den nyligen lämnade regeringsförklaringen framgår också att regeringen ser allvarligt på bidragsfusk och att fusk och felutnyttjande av bidrag med kraft kommer att motverkas. När socialförsäkringsutskottet behandlade frågan om bidragsfusk ansåg man det värdefullt att regeringen lät göra en kartläggning av bidragsfuskets omfattning. Först när kartläggningen är klar kan man enligt betänkandet bedöma om åtgärder behövs för att komma till rätta med fusket. Därefter bör regeringen till riksdagen redovisa resultatet av kartläggningen liksom förslag till eventuella åtgärder för att komma till rätta med fusket. Med anledning av socialförsäkringsutskottets betänkande lät regeringen Riksrevisionsverket göra en kartläggning, vilken alltså nyligen har redovisats till regeringen. Arbetet med att utvärdera RRV:s rapport och med att ta fram förslag till åtgärder har nu påbörjats inom regeringskansliet. Jag kan även informera om att nya regler har införts fr.o.m. oktober månad i år i syfte att förbättra underlaget för bedömning av rätten till förtidspension, vilket även innebär ökade möjligheter för försäkringskassorna att förhindra missbruk och överutnyttjande när det gäller förtidspension. Jag vill också nämna att regeringen tagit initiativ till utredningar om dels bostadsbidragssystemet, dels bidragsförskottssystemet som bl.a. skall se över möjligheterna att minska missbruk i systemen. Dessutom pågår en översyn av bl.a. förtidspensionssystemet i
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är bra att det nu har gjorts en kartläggning av bidragsfusket. Detta är någonting som med jämna mellanrum har diskuterats ute i samhället. Egentligen är väl Riksrevisionsverkets tre rapporter en bekräftelse på det som man tidigare har anat. Men statsrådet konstaterar att det verkliga fusket är relativt ovanligt. Det uppgår dock till så oerhört mycket som till 5,7 miljarder per år. Ändå befarar Riksrevisionsverket att siffrorna har tagits till i underkant. Socialförsäkringssystemet innehåller ju flera olika system och en djungel av regler. Det gör naturligtvis att det är mycket lättare att missbruka systemet. Att uppbära sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller förtidspension och samtidigt arbeta mot betalning eller att utnyttja bidragsförskott trots att båda föräldrarna bor tillsammans är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Dels är det demoraliserande, dels drabbar det framför allt dem som behöver samhällets stöd. Jag håller fullständigt med statsrådet om att debatten om bidragsfusket måste - som statsrådet uttryckte det - ingå i den större debatt som förs om våra välfärdssystem. Därför vill jag ställa en följdfråga. Eftersom dagens socialförsäkringssystem faktiskt är uppbyggt så att det inbjuder till fusk och så att det också är mycket lätt att fuska, anser inte statsrådet att det nu är dags att ändra hela socialförsäkringssystemet och t.ex. slå samman sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring till en försäkring, t.ex. den arbetslivsförsäkring som Centern ganska länge har propagerat för?
Fru talman! Jag skulle nog vilja invända mot påståendet att dagens system inbjuder till fusk i allmänhet. Man kan nog snarare säga att den typ av generella system som är grunden i våra välfärdssystem är ganska robust mot fusk och överutnyttjande, vilket alltså inte betyder att det inte förekommer. Det gör det, och det måste i och för sig bekämpas. Jag tror nu inte att man löser några problem så enkelt som genom att slå ihop två försäkringar till en. Tvärtom kan det rent av vara en poäng att t.ex. de fackliga organisationerna är med och att de är intresserade av att kontrollera akassorna. Det är också viktigt att man kan hitta olika modeller för att kontrollera att systemen inte överutnyttjas och dubbelutnyttjas. Här är naturligtvis ADB-stöd en väldigt viktig fråga. Vid sidan om konstruerandet av själva systemen så att de blir väldigt robusta och tydliga är ett bättre utnyttjande av ADB-systemen en underutnyttjad källa till minskat fusk. Den debatten bör inte heller glömmas i samband med debatten om fusk. Ofta förs debatterna om å ena sidan fusk och å andra sidan integritet. Det gäller att hitta ett system som klarar båda dessa ting, och då måste man också våga använda ADB-systemen.
Fru talman! Vårt trygghetssystem och vårt välfärdssystem har under oerhört många år bara lappats på. Det ena efter det andra har förts till och det har alltså blivit ett enormt lappverk med väldigt många olika regler. Det är ju knappt så att personalen på försäkringskassorna ens själva kan hålla reda på alla regler. Det är självklart att ett sådant system måste inbjuda till rent ut sagt fusk. Det blir ju mycket lättare att fuska, därför att det inte finns några enhetliga regler, inget enhetligt system. ADB-systemet är självfallet något som man skall utnyttja. Men nog måste väl ändå statsrådet hålla med om att det skulle vara enklare om man förenklade ersättningssystemet och verkligen gjorde det robust genom att införa t.ex. tre regler och tre system.
Fru talman! Mycket av det som Kerstin Warnerbring talar om är i hög grad på gång. Samtliga de stora systemen är under utredning. De håller på att ses över och de håller dessutom i stort sett på att bli tre försäkringar: ett ålderspensionssystem, en ohälsoförsäkring och en a-kasseförsäkring. Alla dessa tre är under utredning just för att skapa ett tydligt regelverk och en inte bara rättvis utan också effektiv försäkring. I detta ingår också att systemen skall kunna vara lättkontrollerade. Ett exempel är att den 75-procentiga ersättningsnivån rakt av i sjukförsäkringen innebär en väldig förenkling av regelverket i denna försäkring.
Fru talman! Fortfarande är det ju så att även om man nu håller på att förändra systemet, så kommer det även fortsättningsvis att finnas olika saker som överlappar varandra. Jag förstår fortfarande inte varför inte statsrådet är villig att titta närmare på Centerns grundtrygghetssystem som innebär att man slår ihop sjukpenning och arbetslöshetsförsäkring och har så att säga en enda punkt för allt detta. Det skulle göra det hela oerhört mycket enklare att kontrollera. Även om man nu använder ADB-systemet i kontrollarbetet måste också ytterligare kontroller till så länge man har detta överlappningssystem. Statsrådet har inte uttryckt något i sitt svar om vilka åtgärder vi skall vidta för att komma åt det här. Riksrevisionsverket har ju ändå påpekat några saker. Hur har statsrådet ställt sig till detta, t.ex. till frågan om en enda myndighet som skall klara av alla bidrag?
Fru talman! Arbetslöshet och sjukdom är inte samma sak. Jag tycker att det blir rätt så tydligt när man lyssnar till Moderaternas nya idéer om hur de vill slå ihop försäkringarna och skapa en försäkring med fem karensdagar i sjukförsäkringen. Så kan det gå om man vill ha en enhetlig försäkring, dvs. att det inte längre är någon bra sjukförsäkring. 80 % av alla är inte längre försäkrade. Faktum är att vi snarare går en annan väg när det gäller att skapa robusta system. Vi gör dem väldigt tydliga för sitt ändamål. Är det någonting som är besvärligt att klara är det glidande definitioner på vad man skall använda en försäkring till. Ohälsoförsäkringen skall användas vid ohälsa, akassa vid arbetslöshet. Skall myndigheterna kunna samverka på ett vettigt sätt i förhållande till den enskilda individens problem är det viktigt att man håller på de olika systemens uppgifter och uppdrag. Genom att renodla dem kommer man att kunna få både rättvisa och effektivitet, någonting som är mycket viktigt.
Fru talman! Moderaternas s.k. grundtrygghetssystem har inte speciellt mycket att göra med Centerns grundtrygghetssystem. Vi förordar alltså att alla som står till arbetsmarknadens förfogande från 16 år och uppåt skall ingå i en och samma försäkring. På det sättet skulle man verkligen skapa ett robust och enkelt system. Jag kan alltså konstatera att statsrådet inte tycker att det är värt att titta på ett sådant system, trots att dagens kostar 5-7 miljarder kronor. Det tycker jag är synd. Jag konstaterar också att det inte finns några som helst initiativ ännu så länge på vad man skall göra för att åtgärda allt detta så snart som möjligt, t.ex. att inrätta en speciell myndighet som betalar ut alla bidrag.
Fru talman! Nej, så är det. Det finns inte något intresse från min sida att titta på en gemensam försäkring för a-kassa och sjukförsäkring därför att arbetslöshet, sjukdom och ohälsa är helt olika saker. Finns det anledning att ha fem karensdagar i den ena försäkringen gör det det inte i den andra. Hur som haver måste enhetligheten ändå handla om att det skulle vara lika många dagar. Om det finns skäl och argument att ha delvis olika regelverk i försäkringarna, är det möjligt att ha det i de försäkringar vi nu har men inte i Centerns grundtrygghetssystem. De 5-7 miljarderna finns det inga som helst kopplingar till när det gäller en enhetlig försäkring. De är en beräkning av olika former av antaget fusk som man egentligen inte känner till men där man på grundval av internationella studier gissat att det kan handla om det beloppet. Det är fel. Det skall man göra någonting åt. Vi skall återkomma med förslag, men inte löser Centerns grundtrygghetssystem den frågan.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

Alla relevanta fakta har ännu inte kunnat vägas in. Slutsatsen kan för min del bara bli en: Regeringen tycker inte att den nuvarande situationen i Colombia förhindrar krigsmaterielexport dit. I övrigt är det omöjligt att få grepp om vad regeringen har för ståndpunkt i en fråga när man vid varje tidpunkt kan hävda att alla relevanta fakta inte vägts in. Företaget kommenterar inte pågående marknadsföringsinsatser, KMI hänvisar till sekretessen, statsrådet hänvisar till sekretessen. Det är omöjligt för den intresserade medborgaren att få reda på vad man tycker om den nuvarande situationen i Colombia med de omfattande övergrepp som har skett. Under 1994 dödades exempelvis omkring 1 000 personer av militära eller paramilitära grupper. Enligt mitt sätt att betrakta situationen är det närmast ett inbördeskrigsområde.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

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att se till att kraftföretagen, vid en eventuell kärnkraftsolycka, är de som primärt bär ansvaret. Enligt svensk lag gäller att ansvaret för atomskador i första hand skall bäras av anläggningshavaren. Riksdagen har dock vid upprepade tillfällen slagit fast att ansvarsbeloppet inte kan sättas högre än att det kan täckas av försäkring . Ansvaret är därför begränsat till visst belopp. Sedan den 1 juli i år uppgår det till motsvarande drygt 1,9 miljarder kronor. Härutöver har den svenska staten samt de andra stater som är anslutna till den s.k. tilläggskonventionen påtagit sig ett ekonomiskt ansvar som innebär att den totala ersättningen vid en atomolycka uppgår till motsvarande drygt 3 miljarder kronor. Med min grundinställning, att ansvaret för atomskador primärt bör bäras av kärnkraftsindustrin, är det självklart att arbeta för att ett allt större ekonomiskt ansvar lyfts över på anläggningshavarna. Jag följer därför fortlöpande utvecklingen på försäkringsmarknaden, och jag kan försäkra Lennart Daléus att regeringen kommer att lägga fram förslag till höjda ansvarsbelopp efter hand som förhållandena medger det. Jag vill tillägga att Sverige även spelar en aktiv roll i det arbete som pågår på det internationella planet för att ta till vara de möjligheter som finns till förbättringar av ansvarssystemet vid atomskador.
Fru talman! Jag tackar naturligtvis för det svar som jag har fått från justitieministern, men det finns några oklarheter. När man talar om att i första hand företagen skall bära ansvaret eller att, som justitieministern anger som sin inställning, ansvaret primärt bör bäras av kärnkraftsindustrin, måste de belopp som man kräver av kärnkraftsindustrin stå i någon som helst paritet till det resonemanget. Om nu kraftindustrin genom försäkringar bär litet drygt 1,9 miljarder kronor av ansvaret, innebär det rimligen, fru talman, med en vanlig svensk tolkning av dessa ord att man på något sätt har gjort den bedömningen att en olycka som kan inträffa kan kosta ungefär det dubbla beloppet, dvs. 3,8 miljarder. 1,9 miljarder kan då betecknas som huvuddelen av ansvaret, förstahandsansvar eller primärt ansvar. Men om kostnaden för olyckor som kan inträffa kan uppgå till hundratals miljarder kronor, är det naturligtvis oriktigt att tro att 1,9 miljarder över huvud taget kommer i närheten av förstahandsansvaret. Justitieministern säger att riksdagen - vilket ju skett på regeringens förslag - har bestämt att beloppet inte kan sättas högre än att det kan täckas av försäkring. På den punkten går Sverige, fru talman, emot den konvention som vårt land liksom andra länder på det här området är anslutet till. Där talar man nämligen om försäkring eller annan ekonomisk garanti. Men regeringen har valt att inte basera sitt förslag till riksdagen på detta. Hade man gjort det, skulle man t.ex. kunna kräva en garanti av kraftföretagen som, till att börja med, innefattar kraftföretagens hela förmögenhet. Men man har alltså valt att inte göra på det sättet. Jag undrar då vilken uppfattning regeringen har om hur stor kostnaden för en olycka kan bli och om regeringen är beredd att komma tillbaka med förslag om att också annan ekonomisk garanti skall kunna gälla för kraftföretag.
Fru talman! Den här frågan behandlades så sent som i våras i samband med en proposition från regeringen, varvid beloppsgränserna höjdes. Den genomgicks mycket noga i lagutskottet, där man bl.a. behandlade en motion från Lennart Daléus, som mycket riktigt gick i annan riktning än propositionen. Lagutskottet ställde sig helt bakom regeringens bedömning av frågan, och riksdagen beslutade i enlighet med den. Detta skedde alltså helt nyligen, och det är den situation som vi nu befinner oss i. Om verkligheten förändrar sig på något sätt, kommer regeringen att lägga fram nya förslag till riksdagen att ta ställning till. Men riksdagen har alltså alldeles nyligen tagit ställning till denna fråga.
Fru talman! Så kan man inte göra. Man kan inte i en aktuell och intressant fråga en gång för alla låsa dörren och kasta nyckeln i sjön, så att man inte kan ta upp frågan igen. Den är också i allra högsta grad aktuell. Det som regeringen t.ex. senast grundade sitt ställningstagande på var ett material som var aktuellt före den 1 januari i år. Sedan den 1 januari är vi med i EU. Två EU-länder, Tyskland och Nederländerna, har väsentligt högre försäkringsbelopp än vad vi har. Kan justitieministern till att börja med ge någon förklaring till att de länderna har högre försäkringsbelopp än vi? Kan justitieministern ändå inte se att någonting förändrats genom att vi gått med i EU, där medlemsländer tagit kraftfullare tag på det här området än vi? Visst har det alltså skett saker sedan den här frågan senast var uppe i riksdagen. Dessutom är den alltid aktuell. Har vi en stötande lagstiftning, som innebär att kraftindustrin går skadeslös när tredje man drabbas, är det väl skäl i att regeringen tar upp frågan ännu en gång.
Fru talman! Jag kan försäkra Lennart Daléus att så snart förutsättningar för ändrade ansvarsbelopp föreligger kommer regeringen att återkomma med en proposition till riksdagen.
Fru talman! Då kan jag ge justitieministern ett tips. Jag utgår från att justitieministern vet att varje reaktor är sakförsäkrad för ungefär 10 miljarder kronor. Detta innebär att om det blir ett haveri i reaktorn, kommer kraftföretaget att bli helt skadeslöst. Man får 10 miljarder kronor. Det utgår ersättning för kraftbortfallet, men den som äger fastigheter i Borlänge eller mark uppe i Norrland berörs inte av ersättningsfrågan. När justitieministern frågar försäkringsbranschen om det finns utrymme för att höja ansvaret gentemot tredje man, har den hittills svarat och kommer att svara: Det går inte, eftersom försäkringsutrymmet är upptaget. Vad är det då upptaget av? Jo, av de försäkringar som kraftföretagen själva har tagit på sina egna maskiner. Är inte detta stötande, justitieministern? Borde man inte se till att kraftföretagen släpper på sin egen ersättning till förmån för krav med anledning av skador som kan drabba tredje man? Detta sagt som ett litet tips till ett regeringsförslag, justitieministern.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig hur jag tänker verka för att underlätta och bredda rekryteringen av nya och yngre nämndemän. Enligt Birgitta Hambraeus är det svårt att förmå yngre människor att åta sig nämndemannauppdrag, bl.a. av det skälet att ersättningen är helt otillräcklig. Nämndemän får ett arvode på 300 kr per dag och ett tilläggsbelopp för förlorad arbetsförtjänst. Den totala ersättningen får uppgå till högst 1 000 kr per dag. De nuvarande reglerna innebär alltså att en nämndeman kan få ersättning med 1 000 kr per dag för förlorad arbetsförtjänst. Med dessa ersättningsnivåer torde de flesta yngre nämndemän inte förlora några pengar på att tjänstgöra i domstol. Låt vara att de inte heller tjänar något extra på uppdraget. Jag delar Birgitta Hambraeus uppfattning att ersättningen för nämndemannauppdrag inte är av den storlek som kunde vara önskvärd. Domstolsverket föreslog för ett par år sedan att ett nytt ersättningssystem skulle införas efter mönster av ersättningsreglerna för förtroendevalda i kommunallagen. Eftersom det har saknats ekonomiskt utrymme, har förslaget inte genomförts. Rättsväsendet skall spara en miljard kronor under innevarande mandatperiod. Dessa besparingar har fått och kommer att få till följd att anställda inom rättsväsendet måste sägas upp. Enligt min mening är det i denna situation inte försvarligt att nu höja ersättningsnivån för nämndemän.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag tycker är mycket positivt. Jag tror faktiskt inte att det är allmänt känt att ersättningen kan uppgå till så mycket som 1 000 kr per dag. Det är viktigt att det slås fast. Jag är också mycket tacksam för att justitieministern här säger att man skulle önska att man kunde höja ersättningen - det finns ett förslag härom från Domstolsverket, men man har i rådande budgetläge inte kunnat göra detta. Man måste förstå att det ofta känns stötande när man jämför denna ersättning med av Domstolsverket fastslagen praxis för advokatarvoden osv. Jämförelsen mellan vad en nämndeman och en advokat får haltar enormt. Får jag tolka justitieministerns svar så, att när vi har bestämt oss för att sluta spara här i landet och det finns pengar igen, skulle man kunna tänka sig att i enlighet med Domstolsverkets förslag jämställa nämndemännen med likvärdiga grupper som har kommunalt uppdrag?
Fru talman! När frågan blir aktuell igen - och det kommer den säkerligen att bli, eftersom jag med jämna mellanrum får uppvaktningar om detta, naturligtvis inte minst från nämndemännen själva - måste den sättas in i sitt sammanhang med alla andra frågor. Man får göra de prioriteringar som man vid den tidpunkten anser är möjliga att göra. Uppdraget har funnits i Domstolsverket, och det finns ett förslag. Det kommer givetvis att bedömas så fort som möjligt, när det finns förutsättningar att följa förslaget.
Fru talman! Jag utgår från att vi är överens om att nämndemännens arbete och uppgifter är oerhört viktiga för vårt rättsväsende och att det därför är väsentligt att de också ekonomiskt får en erkänsla som motsvarar deras uppdrags betydelse.

Fru talman! Jag ställde i torsdags en fråga till statsministern om kontokortshanteringen som han tyvärr inte besvarade vid tisdagens frågestund. Jag tycker det är värdefullt om vi som folkvalda kan få en direkt redovisning av vad som hänt och vilka åtgärder som vidtas. Man kan inte alltid utgå ifrån att det som sägs i medier är korrekt. Därför vore det bra med en sådan redovisning. Jag skulle också - utan att gå in på saker som hör till pågående förundersökning - vilja ställa en fråga. Vad jag förstår kommer Mona Sahlin att leda regeringens arbete under den tid då statsministern fr.o.m. i morgon och en vecka framåt är i FN. Anser statsministern mot bakgrund av de nya fakta som dag för dag redovisas om vice statsministern att det är lämpligt att hon leder regeringens arbete?
Fru talman! Det är två frågor. Jag skall gärna svara på dem. Jag har också sett att i en stor kvällstidning påstås att jag från klockan 18 i kväll inte är statsminister. Jag vill dementera den uppgiften. Jag är statsminister även om jag lämnar landet. Jag är statsminister även om jag är på Gotland på sommaren. Det enda som inträffar när jag är borta är att om regeringen sammanträder att någon annan leder sammanträdet. Det är i första hand Mona Sahlin. Är hon inte där är det den äldste i ordningen, för närvarande Lena Hjelm Wallén, som är äldst i fråga om antal regeringsår. När det gäller den första frågan har jag uppdragit åt rättschefen i statsrådsberedningen att i samband med regeringskansliets förvaltningskontor kartlägga i vilken utsträckning det inom regeringskansliet används betal och kreditkort som tillhandahålles genom arbetsgivaren. Kartläggningen skall även omfatta de regler som utfärdats för användningen av sådana kort samt beskriva hur reglerna tillämpats. Vidare undersöks vilken information som getts till kortinnehavarna om kortens användning. I ett särskilt brev till innehavarna i regeringskansliet kommer de regler som skall gälla för användningen av betal och kreditkort att redovisas i detalj. Samtidigt skall inskärpas vikten av att dessa regler noga följs.
Fru talman! Jag tackar för svaret, liksom för dementin. Uppenbarligen är statsministern fortfarande statsminister. Men jag kan inte tolka statsministerns svar på annat sätt än att statsministern finner det korrekt att Mona Sahlin leder regeringsarbetet, trots de avslöjanden som nu kommer dag efter dag. Ingvar Carlsson att samhället skulle fungera om 8 Sahlin? Det är vad det handlar om nu.
Fru talman! Jag vill än en gång betona att det är jag som leder regeringsarbetet. Jag är ansvarig för regeringens arbete även om jag är i Norrbotten, på Gotland eller på FN:s 50-årsjubileum i New York. Behövs ett formellt sammanträde så är det något statsråd som i min frånvaro leder det sammanträdet, och det är noga reglerat vilket statsråd det är och i vilken ordning de inträder. Sedan är det faktiskt så att även statsråd har rätt till det skydd som lagen ger. Ingen är dömd förrän dom har fallit. För en förundersökning ställs mycket låga krav. Nu är en förundersökning inledd. Den har Mona Sahlin hälsat med tillfredsställelse. Men jag tänker inte handla som om en dom hade fallit.
Fru talman! På den punkten är statsministern och jag överens. Det är därför jag inte heller går in på något som gäller förundersökningen. Men man kan inte göra detta till bara en juridisk fråga. Det är faktiskt en politisk fråga också. Det handlar om förtroendet för regeringen och för de ledande personerna i samhället. En effekt av statsministerns uttalade politiska förtroende för Mona Sahlin kan ju bli att de myndigheter som har att klara av betalningsväsendet i samhället förlorar i auktoritet. Det kommer att kosta samhället pengar. Ser inte Ingvar Carlsson detta som ett problem i sammanhanget?
Fru talman! Det senaste inlägget förstår jag inte alls. Jag tror tvärtom att den debatt som ägt rum mycket klart har visat att regler som uppställts skall följas. I den mån regler är oklara skall de bli tydligare. Det är faktiskt inte så, Dan Ericsson, att det bara är en medlem av den nuvarande regeringen som har använt kontokortet till privata inköp. Dan Ericsson tillhör en grupp av partier som hade regeringsansvaret mellan 1991 och 1994, och då använde statsråd uppenbarligen korten för privata inköp. Litet återhållsamhet i bedömningen är kanske befogad.
Fru talman! Också jag har en fråga till statsministern om Mona Sahlin. Jag ämnar inte fråga om den rättsliga delen av det som nu sker. Förundersökningen får ge besked om huruvida Mona Sahlins bruk av staten som kreditgivare i en trängd personlig ekonomisk situation kan misstänkas vara brottslig. Oaktat förundersökningen finns det dock många - jag tillhör dem - som anser att vice statsministern överskridit en moralisk-etisk gräns som politiska förtroendemän har att upprätthålla för att ämbetet skall kunna utövas med respekt och auktoritet. Mona Sahlin har uppenbarligen också nonchalerat statsministerns direktiv om användningen av kontokort, som handlar om gränserna mellan det offentliga och det privata, avgivet den 7 oktober förra året. Jag beklagar uppriktigt att så skett, men vill mot den här bakgrunden ställa följande fråga till statsministern: Anser Ingvar Carlsson att det är politiskt och moraliskt försvarbart, med beaktande bl.a. av det beslut statsministern själv fattade förra året och omsorgen om allmänhetens tilltro till den offentliga maktutövningen, att förfara på det sätt som vice statsministern har gjort?
Fru talman! Jag vet att Per Unckel har sagt att det är glasklart hur de här korten skall användas. Det behövs inte ens några direktiv. Är det då inte märkligt - om det är så glasklart - att den främsta juridiska representanten i den regering som Per Unckel själv tillhörde använde korten för privata inköp? Om det är så glasklart, hur kan den tidigare ministern i dag säga att hon inte har gjort några som helst fel? Jag menar att man kanske bör närma sig den här frågan med något större ödmjukhet. Så vill jag tillägga en sak, eftersom det är just Per Unckel som ställer frågan. Ledamöter i den här kammaren har varit i blåsväder av det här slaget tidigare. Jag skulle kunna namnge dem. Jag gör inte det, men bland dem finns ledande moderater. Jag har aldrig partipolitiskt utnyttjat detta. Jag har sagt att jag inte för den sortens debatt. De personerna har att svara för de myndigheter de skall svara för, och jag tycker att det räcker. Jag konstaterar att moderater inte tycks vilja leva efter den politiska normen.
Fru talman! Det jag frågade om var huruvida inte Ingvar Carlsson ansåg att det fanns ett dilemma i att Mona Sahlin uppenbarligen bröt mot vad han själv stipulerade i ett beslut av den 7 oktober förra året, att kontokort endast får användas i tjänsten. Det är svårt, fru talman, att tolka det Ingvar Carlsson nu säger eller inte säger på annat sätt än att det uppenbarligen faller inom ramen för vad Ingvar Carlsson åtminstone hittills har ansett vara möjligt utan att det s.k. politiska förtroendet skall gå förlorat att använda statens kontokort när man vill och att betala tillbaka vid den tidpunkt och under de omständigheter man själv finner lämpligast. Fru talman! Jag vill utöver den av Ingvar Carlsson ännu inte besvarade frågan ställa den följande: Var går gränsen där det politiska förtroendet till slut kan anses vara förbrukat?
Fru talman! Om Per Unckel i stället för att tänka på sin egen fråga hade lyssnat på det svar som jag gav på den första frågan, hade Per Unckel fått klart för sig att jag anser att en genomgång bör göras av vilka som har kontokort, de regler som tillämpas och om direktiven är tillräckliga eller inte. Eftersom jag är en person som tycker att det är viktigt att göra en bedömning på fakta, vill jag ha del av den genomgången innan jag bedömer någondera av Reidunn Laurén, Mona Sahlin eller de övriga som har använt dessa kort. Det är så jag handlar som privatperson, och jag känner ännu större skyldighet att handla så som statsminister. Uppenbarligen har reglerna inte varit så klara som Per Unckel tycker. När vi sedan så småningom har den bilden, så fullständig och så tydlig som möjligt, är det det socialdemokratiska partiet som har att bedöma vem det vill ha som sin ordförande, inte massmedier eller andra partier. Jag kan försäkra Per Unckel att eftersom vi sällan byter partiledare i vårt parti - under 104 år har vi haft bara fem ordförande - kommer vi att handlägga den frågan med största omdöme och varsamhet.
Är det någon mer som vill yttra sig just i den här frågan? Om så inte är fallet, går vi vidare med frågestunden.

Fru talman! Det är sant att såväl vice statsminister Mona Sahlin och biståndsminister Pierre Schori som jag själv har besökt Kina sedan den här filmen visades. Vi har också i samtal med kinesiska regeringsföreträdare tagit upp både frågan om mänskliga rättigheter i allmänhet, inte minst för barn, och de oacceptabla förhållandena i kinesiska barnhem. Under mitt besök ägnade vi också ganska mycken möda åt att få en allmän bild av hur barn har det i Kina i dag. Vi gjorde det bl.a. genom att hela min delegation sammanträffade med Unicef, som har en mycket god kunskap om situationen i Kina. Vi fick då klart för oss att man nu tar krafttag för att uppnå en större medvetenhet hos barnhemspersonalen. Det kommer bl.a. att anordnas en nationell konferens i den frågan. Detta är naturligtvis sådant som vi hälsar med tillfredsställelse. Jag har dessutom direkt i samband med mitt Kinabesök uppmanat ambassaden att dels konstruktivt följa upp de samtal som vi har haft, dels påskynda det praktiska arbetet att se till att ansvariga personer får del av det svenska folkets engagemang, bl.a. i form av de aktuella protestlistorna. Jag hoppas att vi genom detta handlingssätt skall kunna verka för att få en förbättring av förhållandena för barnen i Kina.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Europaministern och nordiska samarbetsministern Mats Hellström. För någon vecka sedan fick vi en rapport med titeln Nordisk nytta. Den innehöll förslag till utvärdering av inalles 47 nordiska institutioner. Av dem godkändes i stort sett 20 i allmänna ordalag. Det är en ganska ytlig rapport. I går såg jag i ett TT-meddelande till min förvåning att samarbetsministrarna på ett möte i går samfällt konstaterade att rapporten är ett gott underlag för det fortsatta arbetet. Mats Hellström att rapporten Nordisk nytta står i god överensstämmelse med den prioritering som vi t.ex. har gjort i Nordiska rådet av kulturfrågorna och av miljöfrågorna? Det är institutionerna på just de områdena som värderingsgruppen har nedvärderat.
Fru talman! Denna arbetsgrupp, som innehåller representanter för samtliga nordiska länder och som har arbetat oberoende, har för första gången gått igenom alla de 47 institutioner som finns i det nordiska samarbetet. Många har funnits länge, och en del är nytillkomna, men de har aldrig varit föremål för en gemensam genomgång. Man har också - som jag tycker på ett bra sätt - definierat vad nordisk nytta är, huruvida just det faktum att de redovisas över den nordiska budgeten lägger till någonting när det gäller kompetens, profilering utåt, kostnadssänkning eller t.ex. en ökad efterfrågan. När det gäller ungefär 20 av dessa institutioner har gruppen ansett att de har en hög nordisk nytta. Ungefär 8 anges ligga i ett mellanläge, och ca 20 av institutionerna bedöms ha en låg nordisk nytta. Det innebär inte att institutionerna i sig underkänns eller att de gör ett dåligt arbete, men man har inte i den här gruppen kunnat visa att de lägger till något nordiskt som gör att det är angeläget att de i fortsättningen finansieras över den nordiska budgeten. Den process som nu vidtar är att institutionerna givetvis själva får kommentera rapporten och de bedömningar som har gjorts i den. Fackministerråden kommer att få göra sina bedömningar, och Nordiska rådet kommer förhoppningsvis att diskutera frågan i Kuopio.

Jag hoppas och tror att rapporten inleder en process som gör det nordiska samarbetet både mer koncentrerat och mer slagkraftigt.
Fru talman! Det är naturligtvis bra att utvärdera, men det är också viktigt att lyssna på de politiska signaler som enhälligt har givits i Nordiska rådet. Jag noterar att betygen i den här utvärderingen är låga på kulturella institutioner och över huvud taget på alla institutioner som hanterar mjuka värden. Det är de som förs till den lägsta nivån i bedömningen. Det står inte i överrensstämmelse med vad Nordiska rådet har sagt i sin bedömning av vad som är viktigt i det sammanhanget. Dessutom råkar en bieffekt vara att fyra av de institutioner som vi har kvar i Sverige anses vara lågt värderade. Det betyder väl att vi i fortsättningen inte kommer att ha kvar några nordiska institutioner i
Fru talman! De kriterier som gruppen har arbetat med har inte haft som utgångspunkt vare sig vilka sektorer det handlar om - om det gäller ekonomi, miljö eller kultur - eller i vilka länder institutionerna ligger. Man har tillämpat de kriterier som jag nämnde, t.ex.: Tillför de kompetens, ökar de efterfrågan, ger de en profilering utåt, är de kostnadsbefrämjande för länderna? Det är generella kriterier som inte har ett dugg att göra med om det sedan gäller kulturfrågor, transportfrågor e.d. Jag vidhåller att den process som har inletts är viktig. Jag tror att det är bra för institutionerna själva att gå igenom sina målsättningar, och jag ser fram emot en debatt med Olof Johansson om detta också i Kuopio.
Fru talman! Med anledning av de upprepade avvisningarna av Monica Barrantes och hennes ettåriga dotter Evelyn vill jag ställa en fråga till statsminister Nu är avvisningen åtminstone tillfälligt upphävd, men det är troligt att det aldrig hade skett om det inte funnits ett så massivt stöd från olika svenska grupper, bl.a. journalister. Det finns flera liknande fall. Ett gäller den filippinska familj med tre barn som har bott i Sverige i minst åtta år och arbetat på ambassad. Är statsministern beredd att arbeta för att barnkonventionen inkorporeras med eller transformeras till svensk lag?
Fru talman! Det är självklart att vi, i och med att vi inte bara har skrivit under barnkonventionen utan arbetat aktivt för barnens rättigheter, i våra olika lagar och regler och i vår handläggning skall följa barnkonventionen och handla i dess anda. När det gäller detta enskilda fall vill jag säga att regeringen, i och med den lag som antogs mellan 1991 och 1994, inte har rätt att begära in ett ärende. Det är om Utlänningsnämnden överlämnar ärenden till regeringen som vi kan fatta beslut. Jag gör emellertid den bedömningen att det nu inte kommer att äga rum någon avvisning. Det har vi fått besked om. Det skulle förvåna mig mycket om mamman och flickan inte fick det tillfälle att komma varandra närmare under sakkunnig och professionell ledning som kommer att behövas. Men visst har ärendet kommit att dra ut på tiden på ett sätt som var olyckligt.
Fru talman! Sådana här fall belyser hur viktigt det är att även Utlänningsnämnden tar till sig innehållet i barnkonventionen. Jag har läst avvisningsbeslut där man inte har tagit hänsyn till barnkonventionen ett antal gånger. När ett land har skrivit under skall väl alla myndigheter ta till sig andemeningen i konventionen? Därför menar jag att det är nödvändigt att på något sätt transformera in konventionen i lagen, så att den följs. Är det också statsministerns åsikt att den skall komma in i lag?
Fru talman! Jag har redan svarat på frågan. Enligt min uppfattning ger lagen möjligheter att handla på ett sätt som står i överensstämmelse med barnkonventionen. Men varken jag som statsminister eller regeringen kan föreskriva hur nämnden skall besluta i enskilda ärenden. Vi kan inte ens, vilket i och för sig är ganska ovanligt, begära in ett ärende för beslut i regeringen med den lag som nu gäller. Skall man göra något radikalt åt det problem som vi här diskuterar skall man ändra på den lagen.
Fru talman! Jag anser inte att man behöver ändra på den lagen, utan man skall arbeta för att konventionen kommer in i svensk lag. Då kommer även Utlänningsnämnden att följa den, och då behöver inte regeringen önska att den kunde ta upp enskilda fall.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Det är nu nio år sedan teknikern Mordechai Vanunu kidnappades och dömdes för att han avslöjat Israels hemliga förberedelse för eventuell kärnvapentillverkning i kärnanläggningen Dimona. Han dömdes bakom lyckta dörrar för spioneri, förräderi och avslöjande av statshemligheter. Straffet blev 18 år i en isoleringscell på två gånger tre meter. Sedan har bl.a. Nobelpristagare protesterat. Amnesty har betecknat det som ett grymt, omänskligt och förnedrande straff. Även Europaparlamentet har i tre resolutioner protesterat mot behandlingen, men han sitter fortfarande där han sitter, och han har nio år kvar på två gånger tre meter.
Fru talman! I vissa ärenden måste man erkänna att andra regeringar inte kan göra särskilt mycket, t.ex. när det gäller ett fall som har lagförts och där fängelsedomen verkställs i ett annat land. Jag vet att många har protesterat. Jag kan inte ärendet i detalj och kan därför inte säga att vi har möjlighet att göra si eller så. Det måste vi i så fall undersöka ytterligare. Jag tror inte att vi har särskilt stora möjligheter att göra mycket.
Fru talman! Jag tror att varje chans till påtryckning och varje försök att få Vanunu fri måste betraktas som något slags medmänsklig skyldighet. Därför tycker jag att även Sverige skall göra ett försök - eller flera försök - att påverka situationen. Även om chanserna att lyckas är små måste man visa sin vilja. Jag tackar för svaret.
Fru talman! Jag har en fråga om sekretess hos Säkerhetspolisen som har en sådan principiell vikt att jag vill ställa den till statsministern. Sedan en tid tillbaka har pressombudsmannen, Pär-Arne Jigenius, begärt tillstånd att få ta del av personakter som kan finnas hos Säkerhetspolisen angående Torgny Segerstedt, Handelstidningens chefredaktör under kriget. Beskedet från SÄPO har varit att absolut och som det verkar evig sekretess råder. Rättschefen på Justitiedepartementet har uppmanat Jigenius att skriva till regeringen och begära dispens, men samtidigt markerat att någon sådan dispensmöjlighet egentligen inte finns. Medan man i andra länder gör sitt bästa att kasta ljus över den tidens politiska händelser beläggs alltså i Sverige arkivmaterial om landets då främste publicist och antinazist och om en dagstidning med central politisk roll med absolut politisk sekretess. Är detta verkligen rimligt? Vilka åtgärder är statsministern beredd att vidta för att kvalificerade forskare och andra seriösa personer skall få tillgång till historiskt arkivmaterial av detta slag?
Fru talman! Det är en fråga som skulle ha ställts till justitieministern. Jag har inte förvarnats om den. Hade det skett hade jag kunnat begära en föredragning. Jag har inte fått det, och därför vill jag återkomma när jag haft tillfälle att gå igenom ärendet.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till samordningsminister Jan Nygren med anledning av en undersökning som publicerades av Landsorganisationen tidigare i veckan om innehav av datorer och informationsteknik i hemmen. Den visade att det finns en ganska stor skillnad mellan olika grupper - mellan LO-grupper och SACO-medlemmar eller akademikergrupper - när det gäller möjligheten att ha datorer i hemmet och därigenom också för barn och ungdomar att lära sig denna teknik. Jag skulle vilja veta vilka diskussioner regeringen och regeringens IT-kommission för med anledning av detta. Avser man att komma till riksdagen, och i så fall när, med förslag om konkreta åtgärder för att minska de klassklyftor som kan uppstå med anledning av det differentierade innehavet av datorer och informationsteknik i hemmet?

Sverige har skrivit under en FN-konvention som tillåter positiv särbehandling. Även om det kanske inte alls är det mest lämpliga eller ens en gång det mest önskvärda att använda positiv särbehandling för att förbättra jämställdhetsarbetet är ändå min fråga till statsministern: Vilken konvention eller vilken dom skall regeringen rätta sig efter?
Fru talman! Denna dom har kommit så nyligen att det inte har varit möjligt att mer än mycket översiktligt analysera den. Den gäller tysk lagstiftning och ett tyskt beslut. Det troliga är att den inte skulle komma att tillämpas på det förslag som vårt utbildningsdepartement har arbetat med, nämligen att inrätta en viss grupp nya professurer som skulle vara öppna för kvinnor. Jag hörde i radion rättschefen i Utbildningsdepartementet göra den bedömningen. Vi skall analysera detta ytterligare. Om det visar sig att detta är en lagstiftning som vi tycker får felaktiga konsekvenser, får vi ta upp frågan och ändra på det. Vi tycker att jämställdhetsfrågan är viktig för oss, men inte bara för oss utan också för Europa. Möjligen kan det också ha en positiv effekt att vid vårt toppmöte i Cannes fick jag i vårt dokument från regeringscheferna igenom två skrivningar där det särskilt uttalas både när det gäller arbetsmarknadspolitiken och EU som organisation att man skall verka för jämställdhet. Möjligen hade inte domstolen det med sig vid sin bedömning när den fastställde den dom som nu är aktuell.
Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret. Jag hade annars ett litet tips som kanske kunde följa med i det fortsatta arbetet. Såvitt jag förstår står det i domen att det inte automatiskt skall gälla positiv särbehandling. Men genom att se över kompetensregler och bedömningar kan man ju alltid göra personlig bedömning, vilket innebär att det inte är en automatisk bedömning. På det sättet skulle man kunna komma runt EU-domen.
Fru talman! Jag kan lova kammarens ledamöter att vi kommer att studera den här domen mycket noggrant och se om den i något avseende rör det vi anser vara viktiga områden och frågor som vi vill driva. Är det fråga om detta kommer vi att pragmatiskt pröva olika möjligheter att se till att vi kan fortsätta arbetet för jämställdhet.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern angående regeringsförklaringen. Jag delar uppfattningen att vi inte kommer att vika undan en tum för raismen och låta den få fotfäste i detta land. Frågan är om det räcker att vi skall vänta till Invandrarpolitiska kommittén kommer med sitt betänkande nästa år eller om det kanske är dags att regeringen går litet grand före. Som det ser ut i dag upprättar nynazisterna dödslistor. Man misshandlar eller tar död på homosexuella. Detta sprids på ett skrämmande sätt i landet. Vi måste se till att statsministerns ord i regeringsförklaring inte blir tomma ord. Det är mycket bra det som står. Men är det kanske inte dags att gå vidare med någon typ av lagstiftning, eller att vi allihop på något annat sätt kan möta rasisterna ute i landet?
Fru talman! Jag delar naturligtvis helt Karl-Erik Perssons uppfattning i sakfrågan. Jag tycker inte heller att vi skall vänta på formella regeringsförslag, hur viktiga de än är. Det arbete som bedrivs i kommittén tror jag blir utomordentligt värdefullt. Jag kommer om en timme att hålla tal på Utrikespolitiska institutet där jag kommer att ta upp de exempel som Karl-Erik Persson nämnde för att i det sammanhanget visa och markera att detta är förhållanden i Sverige som inte bara är olyckliga utan mycket skrämmande och beklämmande. Vi bör alla ledamöter av denna riksdag, organisationer och folkrörelser markera vår ståndpunkt, ta diskussion och påverka attityder. Vi skall absolut inte sitta och vänta på utredningsförslag och propositioner. De kan ta större grepp och ytterligare initiativ. Men under tiden måste vi reagera så kraftfullt vi kan. Karl-Erik Persson och jag är helt överens om detta.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. OS i Östersund fick statsgaranti. Hur blir det med en sådan garanti för OS i Stockholm? Orsaken till att jag frågar är att det finns andra behov. Jag kanske ställer min fråga till fel minister. Det har kommit mycket alarmerande rapporter om äldreomsorgen i Stockholm, inte minst är vården i livets slutskede eftersatt. Vi tycker att det är angelägnare än OS i Stockholm. Därför vill jag veta: Kommer det statliga pengar till OS i Stockholm eller kommer det inte?
Fru talman! Nu har vi mig veterligt ännu inte fått in någon ansökan om statliga garantier för ett OS arrangemang i Stockholm. När vi väl får det kommer den att nagelfaras på samma vis som alla andra ansökningar av detta slag. Vi kommer från regeringskansliets sida att mycket noga gå igenom de ekonomiska konsekvenserna av ett sådan åtagande. Vi kommer dessutom att skicka ut förslaget från Stockholms kommun på en bred remiss under flera månader. Alla som känner sig kallade kommer att ha möjlighet att lämna synpunkter. Sedan kommer regeringen att ta ställning under mars månad innan frågan överlämnas till riksdagen för slutligt avgörande. Det kommer att ske en mycket noggrann och minituös genomgång av ett OS-arrangemangs eventuella fördelar och eventuella nackdelar. Det kommer även att vägas mot den typ av samhällsåtaganden som Barbro Westerholm här redogör för.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern, eftersom jag tycker att den har en så hög dignitet. Det handlar om franska Polynesien och kärnvapensprängningarna där. I våras var jag på icke-spridningsavtalets konferens i New York. Det underströks där att artikel 6 skulle man speciellt lägga manken till för att hålla. Det gäller avrustning av kärnvapen. Jag vet att statsministern nu skall till FN. Det är 50-årsdagen. Hiroshimabomben har vi inte glömt, och inte heller bombningen av Nagasaki. Det övergrepp som sker i franska Polynesien från Frankrikes håll är inte värdigt en demokrati. I veckan har det varit en hearing i Europaparlamentet där man bl.a. har kommit fram till att sprängningarna är farliga. Sprickorna i Mururoa och Fangatofa kan orsaka att hela ön rämnar. Det är också farligt för hälsa och miljö, osv. Jag undrar om statsministern är beredd att ta upp frågan om franska Polynesien på FN:s dagordning.
Fru talman! Jag har faktiskt inte så stort inflytande som en del ledamöter av kammaren tycks tro. Det viktiga är inte att jag inte kan ta upp frågan på FN:s dagordning. Omedelbart efter det att det kom information om att man skulle starta en ny fransk provserie har jag mycket klart som svensk statsminister uttalat vad jag tycker i denna fråga. Det har blivit så klart uppfattat i Paris att jag inte ens för närvarande var välkommen att fullfölja ett besök. Det är ingen tvekan om att man vet både vad den svenska regeringen och, vågar jag också säga, en stor del av den svenska opinionen tycker i denna fråga.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag vet att danska politiker kommer att trycka på sin regeringschef. Det är därför jag agerar här. Jag hoppas att regeringscheferna tillsammans kan utöva påtryckning inom FN. Jag förstår mycket väl att också utrikesministern har frågan på sitt bord. Men det gäller här att agera internationellt. Jag vet att statsministern har mycket goda förbindelser med FN och tidigare har arbetat i nära kontakt med FN. Det är därför jag vänder mig till statsministern. Vad kan statsministern göra för att ytterligare understryka detta?
Fru talman! Jag är ganska säker på att frågan på något sätt kommer upp inom FN-systemet. Jag skall ju åka till FN i natt. Jag skall efterhöra med vår ambassadör vilka aktiviteter som pågår. Jag är ganska säker på att Sverige kommer att delta på något sätt i detta. Jag kommer alltså att kunna informera mig bättre under morgondagen.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsminister I en tidningsartikel i Aktuellt i politiken skriver statsministern att han inte utesluter en folkomröstning efter regeringskonferensen i EU. Detta är avhängigt om förhandlingsresultatet innebär stora förändringar i beslutsförfarandet inom EU. Jag välkomnar denna ståndpunkt, men jag vill också ställa en fråga. Är statsministern beredd att också inför beslutet i den svenska riksdagen om vårt eventuella inträde i EMU inte utesluta en rådgivande folkomröstning?
Fru talman! När det gäller EMU har jag den bestämda uppfattningen att det skulle vara mycket olyckligt att låsa Sverige som nation för vare sig den ena eller den andra vägen. Jag tycker att det är en oerhört viktig men mycket svårbedömd fråga. Nationalekonomer, politiker och olika tidningar, relativt oberoende av partifärg, drar olika slutsatser av detta. Jag tycker alltså att det är en mycket klok uppfattning som vi har kommit fram, nämligen att frågan inte skall avgöras förrän vi har ett så bra faktaunderlag som möjligt. I förhandlingarna har vi klargjort att det är Sveriges riksdag som fattar det här beslutet. Det måste formellt vara så. Jag är beredd att i ett annat sammanhang, när vi har mer tid till vårt förfogande, utveckla min syn på folkomröstningar. Jag tror definitivt inte att vi skall använda folkomröstningar i ett stort antal fall och därmed i grunden ändra svensk demokrati. Jag anser fortfarande att det skall ske i undantagsfall. Jag vill gärna återkomma till om och när de skall äga rum. Men det skall självfallet handla om en mycket stor och avgörande förändring i EU:s hittillsvarande arbete, organisation och uppläggning.
Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret. Jag delar också uppfattningen att det är en oerhört svårbedömd fråga och att det behövs lång tid för att diskutera den, inte minst bland den breda allmänheten, för att vi skall kunna känna oss beredda att fatta beslut i denna fråga. Men det är också viktigt att vi får råd från svenska folket när vi skall fatta detta beslut i Vi vet redan nu att det kommer stora förändringar i beslutsförfarandet. Det är därför som jag skulle ha önskat att vi hade fått svaret att en folkomröstning inte kan uteslutas. Men jag välkomnar också att vi kan ha en diskussion om folkomröstningar vid ett annat tillfälle.
Jag vill påminna ledamöterna om att det skall utmynna i en fråga när ni får möjlighet att yttra er.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till samordningsminister Jan Nygren. Under senare år har vi i skogslänen upplevt att företag och också statlig verksamhet flyttar verksamheten till storstadsregionerna. Detta är vi mycket bekymrade över. I Kiruna har vi t.ex. ett företag som sköter SPAR-registret. Det företaget byggde upp sin verksamhet med hjälp av statliga medel. Nu finns det farhågor om att man tänker flytta verksamheten till Stockholm. Detta är bara ett exempel. När man gör besparingar inom den offentliga sektorn drabbas ju glesbygden också hårt. Nu undrar jag om det är så inom regeringen att statsråden har en samsyn när man vidtar åtgärder i de olika departementen. Kollar man med varandra så att det inte drabbar en ort speciellt hårt?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

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är också medveten om att lönsamhetskraven gör att man koncentrerar verksamheten, vilket ofta är negativt för glesbygden. Jag önskar också att man följer upp när företag får statliga medel - det behöver inte bara vara statliga verk - för att bygga upp en verksamhet och gör en utvärdering för att se att man efter ett par år inte lägger ner företaget. Om man har fått positiva effekter av att man har köpt in saker till verksamhet skall man inte bara kunna leva på det ett tag. Jag skulle gärna se att man utvärderar detta också.

Fru talman! När Maastrichtfördraget genomdrevs skedde det på ett sätt som senare har utsatts för hård kritik inom unionen. Nu säger man att folkopinionen och de nationella parlamenten skall involveras ordentligt i diskussionen och förberedelserna inför regeringskonferensen. Jag vill ställa en fråga till Mats Hellström. Den skrivelse som skall ligga till grund för regeringens agerande vid regeringskonferensen kommer inte förrän i december. Det betyder att motionstiden kanske kommer att löpa in på nästa år. I alla fall kommer debatt och beslut i riksdagen med anledning av skrivelsen att ske en bit in på år 1996. Då har regeringen naturligtvis kommit ganska långt i sina förberedelser av vad man skall säga på regeringskonferensen.

Fru talman! Regeringen har tagit initiativ på flera olika sätt för att främja en debatt kring regeringskonferensen. Vi har tillsatt en parlamentariskt kommitté, där alla riksdagens partier är företrädda och där Björn von Sydow som sitter här är ordförande, som skall stimulera en debatt med utfrågningar, debattskrifter och mycket annat. Det känner säkert kammaren väl till. Detta har vi gjort för att underlätta förutsättningarna för en debatt i ett land som är ny medlem. Vi har inte något nationellt minne av debatter, vilket de gamla medlemmarna har sedan tidigare regeringskonferenser. Dessutom har vi satt i gång ett fortlöpande samråd mellan regeringen och riksdagens EU-nämnd. Inom den ramen har vi samrått fortlöpande både inför den skrift om utgångspunkter för regeringskonferensen som vi gav ut i somras och inför det initiativ som vår representant i reflexionsgruppen, Gunnar Lund, har tagit om sysselsättningspolitiken. Vi kommer att fortsätta att samråda inför de ståndpunkter som den svenska regeringen sedan skall lägga fram inför regeringskonferensen. Riksdagens EU-nämnd är det permanenta samrådsorganet för regeringen. Där kommer vi att lägga fram alla de förslag till positioner som vi vill samråda kring för att sedan kunna lägga fram vid konferensen. Därutöver har det initierats debatter här i kammaren ett antal gånger - och jag hoppas att det blir flera sådana - där vi diskuterar mellan partierna om EU politikens uppläggning. Sedan kommer vi med en skrivelse, men den är inte framskjuten. Riksdagen har begärt att det skall komma en skrivelse i höst, och det kommer det också att göra. Den skall såvitt jag förstår behandlas av utrikesutskottet. Riksdagen får naturligtvis noga väga in vilken typ av synpunkter man ger i det utskottsbetänkandet i förhållande till det fortlöpande samråd som regeringen parallellt har med riksdagens EU Detta är en sak för riksdagen att bestämma, inte för regeringen. Skrivelsen kommer rimligen att i god tid inför regeringenskonferensen kunna behandlas av riksdagen. Där ser jag inget som helst problem. Men framför allt är det den pågående och fortlöpande dialogen med EU-nämnden som möjliggör för oss att kontinuerligt få ett återflöde av synpunkter.
Fru talman! Kan jag tolka Mats Hellströms svar så, att regeringen inte kommer att lägga fast någon speciell linje i någon sakfråga innan riksdagen behandlat skrivelsen?
Fru talman! Vi kommer fortlöpande att med riksdagens EU-nämnd diskutera uppläggningen av förhandlingarna. Men jag utgår från - men detta är riksdagens sak - att riksdagen icke avser att frångå normala konstitutionella principer och i ett svar på regeringens skrivelse binda regeringen vid ett visst förhandlingsmandat. I så fall skulle varje fortsättning på förhandlingen innebära att hela riksdagen återinkallas för att ändra regeringens mandat. Jag utgår från att riksdagen med klokt omdöme gör en avvägning mellan vad som hör hemma i EU nämnden, regeringens samrådsorgan för positioner, och de synpunkter - principiella, utgår jag från, och vägledande för förhandlingarna - som man avser att avge i utrikesutskottets betänkande.
Fru talman! USA hotar att kraftigt skära ner sina bidrag till världssamfundets arbete för fred och social utveckling. Risken är stor att USA drar med sig flera andra länder när det gäller att minska sina insatser. Jag utgår från att detta kommer att intensivt diskuteras i samband med FN:s 50-årsjubileum som Ingvar Carlsson snart är på väg till för att delta i. Jag skulle ändå vilja be statsministern att kommentera FN:s ekonomiska situation. Vad kan Sverige och andra länder göra för att reda upp FN:s ekonomiska kris?
Fru talman! Det är ett mycket trist inslag i FN:s situation i dag att t.o.m. medlemmar av säkerhetsrådet inte betalar sina avgifter i tid och dessutom släpar efter och har stora skulder till Förenta nationerna. Det är, tyvärr, bara en liten minoritet av länderna som betalar sina medlemsavgifter i tid. Detta är den viktigaste förklaringen till den ekonomiska kris som FN Jag tycker att det är dubbelmoral att man från ett och samma land kan kritisera Förenta nationerna för att inte göra tillräckligt, samtidigt som man inte ens har betalat in sin egen medlemsavgift. Vi kommer naturligtvis att arbeta för en helt annan betalningsmoral. Utrikesminister Lena Hjelm-Wallén och jag arbetar mycket med det här, och vi har nått en betydande framgång på senare tid. Vi har kommit överens med en annan medlem av säkerhetsrådet som har en mera positiv syn på detta, nämligen Storbritannien. Tillsammans skall vi försöka driva frågan om en bättre betalningsmoral.

Jag hoppas emellertid att 50-årsjubileet kan vara en nystart på detta och att det går att inte bara i detta avseende utan också i andra avseenden förstärka FN. Jag kommer att sammanträffa med 15 andra regeringschefer. Vi skall tillsammans försöka ta ett gemensamt ansvar både på den här punkten och i andra avseenden för att få i gång en process för ett starkare och mera demokratiskt Förenta nationerna.

Fru talman! Det är naturligtvis väldigt svårt att uttala sig om fastighetsvärden. Men med de räntor som blev följden av en borgerlig politik kunde vi ju se att fastighetsvärdena sjönk mycket kraftigt. Lägger man på en skatt finns självklart risken att det kan påverka fastighetsvärdena något, men inte tillnärmelsevis den positiva effekt som vi nu får genom att räntan på ett halvår har sjunkit med över 2 %. Det har en mycket större effekt, Elisabeth Fleetwood! Därför kan jag säga att fastighetsägarna led ganska ordentligt under den politik som Moderaterna drev fram 1991 1994. Däremot kan man se mer optimistiskt på tillvaron nu. Tyvärr är det så att vi när vi har jättelika budgetunderskott måste rätta till det. Vi kan inte hålla på och låna vare sig till det här området eller till andra områden, utan vi måste göra rätt för oss. Det har smärtat mig oerhört mycket att vi har tvingats sänka ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen och att vi har tvingats sänka barnbidragen. Då kan vi inte säga att vi inte skall fullfölja vad som egentligen är en gammal upplagd princip för beskattningen av fastigheter. Det är väldigt lätt att på en punkt säga: Ja, vi skall sanera Sveriges statsfinanser, men inte på det här området. Om man resonerar på det sättet, Elisabeth Fleetwood, kan man inte ta ansvaret för ett land. Jag är beredd att ta ansvaret för ett land, inklusive fastighetsskatten.

Fru talman! Det var väldigt svårt att upptäcka frågan i Elisabeth Fleetwoods andra inlägg. Jag förstår det. Jag gav ju ett klart svar i mitt första inlägg. Jag tror mycket väl att ni moderater skulle kunna tänka er att avveckla fastighetsskatten på samma sätt som ni avvecklat en rad andra skatter, vilket fick förödande konsekvenser för Sveriges ekonomi och drev upp jättehöga räntor.

Fru talman! Jag har en fråga till civilminister Nästa vecka behandlar riksdagen frågan om avreglering av elmarknaden i Sverige. Har civilministern någon beredskap för att ta till vara de små enskilda konsumenternas intressen på en avreglerad elmarknad? Finns det några exempel från andra länder med en avreglerad elmarknad på hur man har löst frågan om de små konsumenternas intressen?
Fru talman! Den omreglering av elmarknaden som förestår medför vissa nya problem för elkonsumenterna. Den avtalsvillkorslag som finns i dag kommer inte att täcka alla de behov som vanliga elkonsumenter har i detta nya läge. Nu kommer konsumentombudsmannen som just förhandlar med branschen att försöka tänja avtalsvillkorslagen så långt som möjligt så att konsumenterna skall ha ett rimligt skydd de första månaderna som de nya villkoren gäller. Men vi kommer att mycket snabbt tillsätta en utredning för att så snart som möjligt i vår kunna införa en elkonsumentlag som skyddar konsumenterna fullt ut när det gäller t.ex. leveransavbrott. Då skall man kunna få kompensation och ha möjlighet att begära skadestånd. Dessutom, och framförallt: Även i en situation när man inte har betalat sin elräkning skall man kunna få vissa leveranser av el. Detta är en typ av regler som redan förekommer i t.ex. Finland. Vi kommer att snabbt arbeta fram någonting sådant även här hemma.

Fru talman! Ann-Kristine Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att lösa importen av finska statligt subventionerade ägg som säljs till låga priser på den svenska marknaden. Den här regeringen vill sätta konsumenterna i centrum för livsmedelspolitiken. Vi vill ge konsumenterna billiga livsmedel men också säkra livsmedel som har hög kvalitet. Ökad konkurrens är välkommen på den svenska livsmedelsmarknaden, så också inom äggsektorn, men det skall vara konkurrens på rimliga villkor. I EU-förhandlingarna gavs Finland möjlighet att under en femårig övergångsperiod behålla ett nationellt stöd till sin äggproduktion. Under 1995 utgår ett stöd på drygt 4 kr/kg producerat ägg, vilket syftar till att kompensera de finska producenterna för prissänkningar efter EU-inträdet. Till följd av en dålig struktur i Finland med kraftig överproduktion har det finska äggpriset sjunkit ytterligare. Den kraftiga överproduktionen i kombination med ett nationellt stöd har resulterat i att det finska överskottet av ägg avsätts till mycket låga priser på den svenska marknaden och snedvrider konkurrensen mellan svenska och finska producenter. Vid underhandskontakter med EG kommissionen har det emellertid kommit fram att det med största sannolikhet inte är möjligt att frånta Finland dess nationella stöd till äggproducenterna. Vi vet att svenska äggproducenter under rimliga villkor kan konkurrera med finska äggproducenter på en öppen marknad. En prisskillnad mellan svenska och finska ägg motsvarande nivån på det nationella stödet, 4 kr/kg, är emellertid svår för de svenska producenterna att bemöta. Effekten blir oundvikligen en utslagning av svenska producenter och förlorade arbetstillfällen i Sverige. Hur kan vi förhindra en utslagning av konkurrenskraftig svensk äggproduktion samtidigt som vi garanterar konsumenterna säkra och billiga livsmedel? Sverige har EU:s hårdaste djurmiljöregler vad avser äggproduktion. Finland ställer t.ex. inte lika hårda krav vad avser utrymme i burar. Vi har även ett unikt hälsoläge beträffande vår salmonellasituation, som inte kan jämföras med de förhållanden som råder på kontinenten, där konsumenterna rekommenderas att inte äta löskokta ägg. Vi skall vara stolta över vår salmonellasituation och vår höga ambitionsnivå när det gäller djurmiljö. Det vore dock oärligt om vi inte samtidigt erkände att dessa höga krav också leder till högre produktionskostnader. Vi vet att svenska konsumenter visar ett stort engagemang och intresse för djurmiljöfrågor. De vill veta hur maten är producerad. Det är därför viktigt att konsumenten ges möjlighet att erhålla information om hur äggen är producerade och var de är producerade. Sverige ställer i dag krav på att importerade ägg skall vara märkta med ursprungsland samt att äggen är producerade i anläggningar som uppfyller kraven för salmonellakontroll. Det är viktigt att vi följer upp att dessa regler efterlevs. Vi kommer även att införa EU:s krav på att ägg skall saluföras till konsument inom 21 dagar efter värpdag. Finlands överskottshantering och utförsel av ägg leder till en något längre tid för hantering och distribuering av äggen, och i dag uppfyller inte importerade finska ägg ovanstående krav på färskhet. Utöver de krav som gäller i dag kan det emellertid finnas behov att ställa ytterligare krav på information, t.ex. om äggen är producerade enligt förhållanden som uppfyller svenska djurmiljökrav. På basis av nuvarande och eventuella kommande krav på information måste vi överlåta till konsumenten att avgöra vilken produkt man önskar köpa.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Jag tycker att det är bra att jordbruksministern inser hur stort det här problemet är. Det är bra med konkurrens, men den skall utövas på rimliga villkor, som ministern så riktigt påpekade. Jag har deltagit vid Svenska Äggs kontaktdagar under veckan, varvid bekymren och farhågorna på området diskuterades väldigt mycket. Man är bekymrad, eftersom en del av svensk äggproduktion är på väg att slås ut. Det är inte bra, för vi vet att konsumenterna vill ha svenska livsmedel, inklusive svenska ägg.
Fru talman! Som jag sagt har vi haft underhandskontakter med kommissionen i Bryssel för att klara ut om man där anser att det som sker är i enlighet med EU:s regler om konkurrens på lika villkor. De besked som vi har fått är att eftersom nivån på de övergångsbestämmelser som införts i Finland inte överstiger nivån på det stöd som utbetalades före medlemskapet och eftersom det är fråga om övergångsregler för fem år, anser man att det inte går att göra något åt detta. Man har kastat fram vissa idéer, t.ex. att vi skulle införa en speciell märkning av våra ägg. Vi håller på att undersöka om detta är möjligt. Jag har dessutom flera gånger varit i kontakt med den finska regeringen - både med den tidigare centerpartistiske jordbruksministern Pesälä och med den nuvarande opolitiske jordbruksministern Hämälä - och beskrivit läget. Man har då menat att jordbruksstödet i Finland allmänt kommer att minska och har påstått att situationen för Sveriges del därmed kommer att lätta.
Fru talman! Vi har i Sverige, som påpekas i svaret, EU:s starkaste djurskyddslagstiftning, och vi ställer också höga krav på näringen. Jordbruksministern har själv tillsammans med konsument och djurskyddsorganisationerna infört omsorgsprogrammet, som täcker hela kedjan från producent till försäljning, och vi har vår starka salmonellakontroll. Som ministern mycket riktigt påpekar leder detta till en dyrare produktion. Finland har ett sämre djurskydd. Där får man t.ex. ha fyra höns per bur medan vi får ha bara tre. Det innebär att Finland kan producera äggen till en lägre kostnad. Jag undrar om det finns fler möjliga vägar att beträda än de redan nämnda.
Fru talman! Det handlar också om att försöka påverka Finland. Jag kan inte i dag säga om det är möjligt att nå resultat. Visst har jag pratat med jordbruksministern där om skillnaderna i bursystemen, exempelvis, dvs. att de har fyra och att vi har tre hönor i varje bur. Han säger att det skulle kunna vara en väg att gå för dem. Han är också bekymrad över överskottet. De producerar 20-30 % mer än vad de själva konsumerar. Några riktigt klara besked är det väldigt svårt att få. Dessutom säger han att han själv är opolitisk därför att han har ett så väldigt svårt uppdrag, eftersom det handlar om att skära ned ganska kraftigt i de nationella stöden till jordbruket i Finland. Vi kan inte kräva någonting av Finland, men vi kan trycka på. Den påtryckningen kan ske i kombination med att vi möjligen kan förfina och förbättra märkningen och i kombination med en opinionsbildning i Sverige. Jag håller med Ann-Kristine Johansson om att konsumenterna gärna vill köpa ägg som är producerade under bra villkor. Då får vi hjälpas åt att skapa opinion så att man inser skillnaden mellan svenskproducerade och finskproducerade ägg. Om man inser den skillnaden får man sedan själv välja.
Fru talman! Det är bra. Jag tror att det är viktigt att vi får ut mer information till konsumenterna om vad vår djurskyddslagstiftning handlar om och om vilken skillnaden är gentemot både Finland och övriga Europa. Det är viktigt att näring, politiker, konsumentrörelse och djurskyddsorganisationer samarbetar så att informationen går ut. Det jordbruksministern svarade om att införa bestämmelser om att äggen måste säljas inom 21 dagar efter värpdagen tycker jag låter intressant och spännande. Det är viktigt att det inte fuskas och att vi har något slags kontroll.
Fru talman! Självfallet måste vi försöka ha en kontroll. Hur det exakt skall gå till kan jag inte svara på, för så långt har i varje fall inte jag tänkt. Jag vill tillägga att det för konsumenterna är viktigt att vi fullföljer det beslut om att om några år avveckla bursystemet som riksdagen i ganska stor enighet har fattat. Om försäljningen av finska billiga ägg fortsätter ser många det som en fara att den finska marknaden tar så mycket av vår marknad att vi inte orkar genomföra beslutet. Det är också en viktig information till konsumenterna. Jag tror att konsumenterna gärna vill att bursystemet avvecklas.

Ärade ledamöter!

De senaste årens utveckling, inte minst i vår omedelbara närhet i Europa, har tydligare än tidigare demonstrerat världssamfundets tillkortakommanden och svaghet. Det erbjuder inga svårigheter att se mörkt på FN:s möjligheter inför framtiden. Vi matas dagligen i våra vardagsrum med bildbevis på hur Förenta nationernas auktoritet trotsas, hur fredskrafter skändas. Vi är väl medvetna om bristerna i FN:s organisation, om ineffektiv byråkrati och utdragna beslutsprocesser. Vi vet att många stater brister i lojalitet till de stadgar de själva skrivit under, inte minst i fråga om finansiellt stöd. Vi vet att detta dess värre också gäller stater som i allra högsta grad besitter resurser att göra rätt för sig. Vi vet allt detta. Men det får inte stanna vid det. Vi måste ställa oss frågan: Hur bör vi handla för att, trots alla svårigheter och motgångar, kunna arbeta för freden och ett stärkt internationellt samfund? Sverige och riksdagen har sedan inträdet 1946 haft ett intensivt engagemang i Förenta nationerna. Sverige tillhör det tjugotal länder som också har en parlamentarisk representation under FN-sessionerna. Detta har varit och är en stor styrka gentemot vår omvärld. Den visar en samsyn och enighet om vikten av ett starkt världssamfund. Den betonar vårt ansvar som ledamöter av Sveriges riksdag att förankra FN-arbetet hos våra uppdragsgivare - medborgarna. En sådan insats gjorde vi i går då vi medverkade vid FN manifestationer runt om i landet. Jag vill ta tillfället i akt att särskilt tacka de ledamöter som under gårdagen deltog i riksdagens aktion och informerade elever vid 13 fredsbevarande operationer. Under de följande sju åren har inte mindre än ytterligare 22 kommit till. Den utvecklingen är ett av många uttryck för hur FN:s verksamhet och inriktning har kommit att förändras. Förebyggande och fredsbevarande arbete har trängts undan av kraven på snabba och kraftfulla insatser vid uppflammande konflikter, som krävt omedelbar aktion. FN tvingas i dag att satsa mångdubbelt större resurser på konflikt och katastrofinsatser än man har för det långsiktiga arbete, som skulle kunna förhindra att de uppstår. Så var inte tanken när FN-stadgan om fred, säkerhet, mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor antogs 1945. "Vi, de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel -" blev stadgans första ord. I dag, 50 år efter denna manifestation av vilja till konfliktlösning, möjligheter till samförstånd och hopp om en bättre framtid, inte bara kan vi, utan måste vi hämta förnyad kraft och återuppväckt engagemang därifrån. Frågan måste ju ställas - vad är annars vårt alternativ? FN är den demokratiska organisation som på ett unikt sätt länkar samman 99 % av människorna på jorden i 185 länder, från ö-staten Palaus 14 000 invånare till Kinas 1,2 miljarder. Vår utmaning är att se till att denna potentiella kraft får det politiska mandat som krävs och de resurser som erfordras. Vår utmaning måste bli, att genomföra de reformer som krävs. Vi saknar inte idéer. Vi saknar inte förslag. Grunden har lagts med de viktiga åtaganden som gjorts under de stora FN-konferenserna under 90-talet. Den kommission som leddes av statsminister Ingvar Carlsson och Shridath Ramphal har lämnat konkreta förslag om hur FN skulle kunna reformeras och stärkas. FN:s generalsekreterare har i sin Agenda for Peace i 86 punkter visat på möjligheter att uppnå internationell fred och säkerhet och ett långsiktigt arbete för social och ekonomisk utveckling. I An Agenda for Development fullföljer generalsekreteraren kravet på att vända tyngdpunkten i FN:s insatser från akut krishantering till åtgärder för uthållig social och ekonomisk utveckling och en god miljö. Här betonas, att demokrati och mänskliga rättigheter utgör grunden för all utveckling. Ärade ledamöter! Vi kan i dag också glädjas åt vad Förenta nationerna faktiskt uträttat under dessa 50 år. FN har förhandlat fram 145 fredliga lösningar på regionala konflikter i världen. FN har gjort det möjligt för människor i 45 länder att delta i fria val. FN har bidragit till att 60 % av alla vuxna i u-länder kan läsa och skriva och att 80 % av barnen i dessa länder går i skolan. Det är också genom arbetet i Förenta nationerna som Sverige tillsammans med likasinnade fick till stånd konventionen om barnens rättigheter. Låt oss därför här i dag inrikta oss på att se möjligheterna och aktivt medverka till att de tas till vara. Nu krävs politiskt ledarskap, nu krävs mod och beslutsamhet, nu krävs gemensamt ansvarstagande.

Fru talman! Riksdagens samling här i dag och ledamöternas medverkan i många skolor i går är ett tydligt uttryck för den betydelse FN har haft, fortfarande har och i framtiden kommer att ha för Sverige. Den hängivenhet för FN och FN-tanken som ofta kommer till uttryck i Sveriges riksdag är inte bara ett uttryck för solidaritet. Det visar också på ett upplyst egenintresse. Det är inte bara FN och FN-tanken som behöver vårt stöd. Vi behöver också FN. För svenskar i allmänhet tror jag FN i första hand är en mötesplats för världens alla länder för samtal, förhandlingar och beslut i stora och övergripande frågor. Men när vi diskuterar hur FN kan förbättras är det nödvändigt att också försöka förstå hur FN som organisation upplevs i vår omvärld. I Bosnien ses FN, trots kriget, som en organisation som finns till för att ge mat och förnödenheter åt drabbade människor mitt i krigets vansinne. I Guatemala gör FN att människor kan återvända till sina hembyar efter år på flykt. I Kambodja ledde FN arbetet för ordning och demokrati, bl.a. genom att organisera det första valet. I Moçambique röjer FN minor så att bonden utan risk för sitt liv kan odla åkern igen. I Namibia bidrog FN till att människor i dag kan räta på ryggarna i en självständig nation. När Nelson Mandela höll sitt första tal i FN som nyvald president i ett demokratiskt Sydafrika kunde han göra sig till talesman för de människor som påtagligt upplevt FN:s betydelse i sina egna liv. Han sade: De miljoner människor över hela klotet som står förväntansfulla vid hoppets portar ser upp till denna organisation för att den ger dem fred, ger dem liv - ett liv värt att leva. Fru talman! Behovet av FN och FN:s arbete har inte minskat genom åren. Det har tvärtom ökat. Just nu genomgår världen stora förändringar vad gäller människors livsbetingelser och hur våra samhällen organiseras. Den snabba och genomgripande globaliseringen av ekonomi, teknik, kunskap, kommunikationer, livsstil, politik osv. har lett till att många av de redskap vi tidigare litat till inte längre fungerar lika effektivt. I denna dynamiska internationella miljö finns det nya vinnare och nya förlorare. Miljontals fattiga människor i en del utvecklingsländer har fått nya möjligheter till arbete och materiella förbättringar. Samtidigt ökar de ekonomiska och sociala orättvisorna mellan och - framför allt - inom länder. Växande löneskillnader och hög strukturell arbetslöshet skapar en växande underklass i världen som helhet. I den nya situationen blir det allt svårare för enskilda länder att på egen hand lösa de politiska, sociala och ekologiska utmaningar som vi människor ställs inför. Ur detta växer ofta frustration och en känsla av hopplöshet hos stora grupper av människor, både i den rika och i den fattiga delen av världen. Så skapas en jordmån för många av de akuta problem vi i dag ställs inför - flyktingströmmar, etniska motsättningar och konflikter, terrorism, rasism, religiös intolerans osv. Såväl de akuta hoten som de bakomliggande orsakerna kan bara mötas genom ett väsentligt fördjupat och utvecklat internationellt samarbete. FN:s främsta uppgift sammanfattas i inledningen till FN-stadgan: "Vi, de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel." Så hög måste självklart ambitionen vara, även om vi väl känner den dystra verkligheten. En lärdom vi bör dra för att fredsarbetet skall kunna bli mer konstruktivt är att FN måste agera mycket tidigare än vad som sker i dag i de akuta konflikterna. Vi måste handla tidigt, med större kraft och med större resurser. När en konflikt övergår till att bli väpnad släpps enorma krafter lösa - inte bara militära utan också politiska och psykologiska. Detta gör det så oändligt mycket svårare att senare finna lösningar. Det är därför FN:s möjligheter till konfliktförebyggande arbete måste stärkas. Enligt FN-stadgan är det säkerhetsrådet som har det främsta ansvaret för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet kan också sätta kraft bakom sina beslut. Besluten är bindande för samtliga medlemsstater, och rådet kan också besluta om ekonomiska sanktioner mot en stat och om militära tvångsingripanden. Med det kalla krigets slut upplöstes mycket av den förlamning som präglat rådets arbete under efterkrigstiden. De permanenta medlemmarna har i stället för att blockera varandra inlett ett omfattande och nära samarbete. Den stora bristen i dag gäller i stället nästa fas: genomförandet av och respekten för rådets beslut. Respekten kan påverkas av att rådets sammansättning i minskande grad är representativ för medlemskretsen och de nya maktförhållandena i internationell politik. Särskilt u-länderna kritiserar rådet för att brista i representativitet och i öppenhet. Den svenska regeringen stöder en utvidgning av säkerhetsrådet med nya medlemmar, både permanenta och icke-permanenta. Vi har argumenterat för en ökning till omkring 23 platser. Vi är också beredda att diskutera en modifiering av vetorätten så att den inte försvagar säkerhetsrådets möjligheter att genomföra sina stadgeenliga uppgifter. Vi vill också ha en ökad öppenhet i rådets arbete gentemot ickemedlemmar och mer regelmässiga konsultationer mellan rådet och de länder som bidrar med trupper till fredsbevarande arbete. Fru talman! FN är efter 50 år i behov av förnyelse och reformer också på andra områden. Den viktigaste omedelbara reformen handlar om att få ordning på FN:s ekonomi. Finanskrisen förlamar FN och gör organisationen ineffektiv. När 1995 års generalförsamling inleddes var medlemsländerna skyldiga FN 3,5 miljarder dollar i uteblivna obligatoriska bidrag. Största delen av skulden svarar USA för. I de här frågorna driver Sverige på med stor kraft. På kort sikt handlar det om att skapa opinion och få länderna att ta sitt ansvar, men också om att spara inom organisationen och göra organisationen mer effektiv. För att få till stånd en sund och långsiktigt stabil finansieringsbas är det viktigt att arbeta för nya och rättvisare bidragsskalor som bättre speglar ländernas betalningsförmåga och samtidigt inte gör FN så starkt ekonomiskt beroende av ett enda land. På längre sikt måste vi hitta kompletterande finansieringskällor. Vi behöver t.ex. överväga skatt på internationella valutatransaktioner eller avgifter på internationella flygbiljetter. För FN:s utvecklingsarbete krävs det stabilare finansieringsformer och en jämnare bördefördelning mellan givarländerna. Sverige och de andra nordiska länderna bär i dag en oproportionerligt stor andel av det finansiella ansvaret för den verksamheten. Målet om minst 0,7 % av bruttonationalprodukten till utvecklingsbistånd, som fastslogs av FN för mer än 20 år sedan, måste hållas levande. Jämsides med arbetet att tillföra FN nödvändiga resurser behöver ytterligare ansträngningar göras för att resurserna skall användas så effektivt som möjligt. Onödig administration kan inte accepteras. FN-organ som inte längre har relevanta uppgifter måste läggas ned. Det här utgör naturliga inslag i en process där FN successivt reformeras för att bättre kunna svara mot framtida uppgifter och utmaningar. Kommissionen för globalt samarbete, som han har lett tillsammans med Sir Shirdath Ramphal, kraftigt engagerat sig för FN:s reformarbete. Det är min förhoppning att såväl regeringsskrivelsen, som i dag lämnas till riksdagen, som rapporten Vårt globala grannskap från kommissionen skall stimulera till en bred diskussion i riksdagen, bland folkrörelser och allmänheten om reformer av FN. Fru talman! FN är ytterst beroende av den politiska viljan hos medlemsländerna. Organisationen blir aldrig starkare än de resurser och det mandat som medlemsländerna är beredda att ge. Sveriges kandidatur för en plats i FN:s säkerhetsråd skall ses som ett uttryck för vårt engagemang. Vår kandidatur har en mycket hög prioritet för regeringen. Sverige skulle som medlem av säkerhetsrådet bidra till rådets arbete med vår omfattande erfarenhet av fredsbevarande arbete, med en konstruktiv reformvilja för att effektivisera FN och med det starka engagemang som alltid präglat vårt medlemskap i FN till stöd för FN:s idéer. Mycket återstår att göra vad gäller att leva upp till FN-stadgan. Men det gäller en dag som denna då vi fortfarande firar 50-årsjubileet att känna att vi alla har ett ansvar att se till att världen bättre lever upp till I den svenska debatten under dessa dagar av högtidlighållandet har både tilltron till FN och kritiken av bristerna belysts. De stora behoven av internationell kraftsamling liksom begränsningar och möjligheter har diskuterats på ett mycket brett sätt i hela vårt land. Som ordförande för den svenska nationalkommittén för högtidlighållandet av FN:s 50-årsjubileum är jag imponerad över bredden i firandet - riksdagen inbegripen - och vill till alla som deltagit rikta ett varmt tack.

Fru talman! Vi högtidlighåller FN:s 50-årsdag. Förenta nationerna behövs! Utvecklingen i den värld som är vår ställer krav på ett livskraftigt och starkt FN även bortom år 2000, kanske till och med längre än det vi brukar sjunga i samband med födelsedagar: "uti hundrade år". Jag tycker att ordet "kris" ges ett alldeles för stort utrymme i diskussionen om FN:s framtid. Låt oss för ett ögonblick tänka bort hela FN:s omfattande verksamhet, bortse från Världshälsoorganisationen, Unicef, Världshandelsorganisationen, flyktingkommissariatet och icke-spridningsavtalet. Innan någon med darr på stämman beskriver misslyckanden för det internationella samfundet och frammanar bilden av FN:s djupgående kris bör alternativet belysas. Hur skulle en värld te sig där FN alls inte fanns? Ett sådant perspektiv förskräcker. Det finns anledning att i debatten nyansera bilden av FN. Låt oss lyfta fram FN:s betydelse för mänskliga rättigheter, för barns och kvinnors ställning i världen, för utveckling av hälsovård och utbildningsväsende, för hjälp till flyktingar, för fred, nedrustning och demokrati. Vid en bedömning av FN:s insatser bör man ha i minnet att kraven på FN ökat enormt utan att organisationen fått resurser nog att möta den nya situationen med de nya kraven. Likväl finns det anledning att vara bekymrad. FN firar sitt 50-årsjubileum samtidigt som organisationen upplever sin värsta ekonomiska kris någonsin. För att FN skall kunna ha råd med löner, hyror och andra löpande utgifter används fonder avsedda för fredsbevarande verksamhet. Detta är naturligtvis helt otillständigt. Fördelningen av bidragsbördan bör ändras, och man kan överväga om inte länder vars ekonomi vuxit sig starkare borde betala mer än i dag. Men om medlemsländerna inte är beredda att betala, bör man också nu överväga nya finansieringsformer för FN. Arbetet med att rationalisera och effektivisera FN måste fortsätta, och där kan Sverige driva på en utveckling mot minskad byråkrati. FN behöver utveckla formerna för internrevision och noggrannt granska sina tillkortakommanden. Men FN är inte starkare än de politiska och ekonomiska ambitionerna hos medlemsländerna. FN är möjligheternas samarbete även det kommande århundradet, och det saknas inte uppgifter. Fru talman! Dagens debatt sker dels med anledning av högtidsdagen och dels med anledning av att riksdagen har fått en skrivelse från regeringen som heter "FN inför framtiden". För Centerpartiets del är det viktigt att inom FN:s ram fortsätta arbeta med miljöfrågorna. Den icke-socialistiska regeringen med Olof Johansson som miljöminister bedrev tillsammans med ett stort antal organisationer och föreningar ett intensivt förberedelsearbete inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. I flera avseenden var resultatet av Rio-konferensen en stor framgång. På riksdagens bord ligger nu exempelvis för godkännande FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning. Denna konvention är ett direkt resultat av överläggningarna i Rio och av den ickesocialistiska regeringens engagemang för den globala miljön och mot klimatförändringen. Det samma gäller arbetet med klimatkonventionen. Vid Rio-konferensen etablerades en FN:s egen närhetsprincip genom de lokala Agenda 21, handlingsprogram för det tjugoförsta århundradet. De goda resultaten av denna metodik att fatta beslut och genomföra FN:s ambitioner så nära människorna som möjligt, inte minst i Sverige - vi ser mycket framgångsrikt arbete ända ner på enskilda människors nivå - manar till fortsatt tillämpning. FN bör fortsättningsvis, precis som EU, utveckla en närhets och delaktighetsprincip för verksamheten. Det gäller att tillvarata och uppmuntra människors skaparkraft och engagemang för att generera handling och resultat utifrån stolta deklarationer. Detta kan också tas som intäkt för att jobba, inte minst efter konferensen om befolkningsfrågor i Kairo, konferensen om social utveckling i Köpenhamn och kvinnokonferensen i Peking för några veckor sedan, också för att dessa konferensers deklarationer skall resultera mer i handling och inte bara i dokument. Vi kan också se att även om det fanns framgångar med Rio-konferensen har miljö och utvecklingsfrågorna en låg prioritering inom FN-systemet. Därför förordar vi i Centerpartiet en sammanhållande kraft för hållbar utveckling. Vi föreslår därför att FN inrättar ett FN:s säkerhetsråd för hållbar utveckling. Det säkerhetsråd som finns i dag klarar inte att hantera också dessa frågor. Ett säkerhetsråd för hållbar utveckling skulle ge världssamfundet förbättrade möjligheter att hantera de globala miljömässiga hoten mot mänskligheten. Fru talman! Den 13 oktober avbröts i Wien FN:s översynskonferens om särskilt inhumana vapen. I stället för att enligt svensk linje enas om ett totalförbud mot antipersonella minor upplöstes mötet i total oenighet. När mötet återupptas nästa år är prognosen inte stort bättre än att endast marginella förändringar är möjliga. Det är tänkbart att konferensen kan enas om ett förbud mot icke detekterbara plastminor. I ett läge när förhandlingarna i FN-regi har kört fast måste Sverige ändra strategi. I regeringsförklaringen den 3 oktober här i kammaren framhöll statsministern: "Tillverkning och användning av antipersonella minor måste förbjudas i internationell lag." För Centerpartiets del är svaret givet. Sammanbrottet vid översynskonferensen i Wien är en tydlig signal till Sverige att ensidigt förbjuda de antipersonella minorna. Sverige skall, liksom USA och Belgien, beträda det enskilda föredömets väg i minfrågan.

Fru talman! När stora delar av Europa låg i spillror efter första världskrigets slut drogs slutsatsen: Detta får aldrig hända igen. Aldrig mera krig. Nationernas förbund bildades. Nu skulle en varaktig fred säkras och världen bli trygg och mer demokratisk. Två decennier senare bröt helvetet åter ut. Andra världskriget var ett faktum. Fem år senare låg inte bara Europa i spillror. Många länder utanför Europas gränser drabbades brutalt. Hiroshimas och Nagasakis utplåning blev kulmen på detta vansinniga krig och folkmord genom fällandet av atombomberna. Åter drogs slutsatsen: Detta får aldrig inträffa igen. Aldrig mera krig. Förenta nationerna bildades. I år kan vi fira FN 50 år. "Är det något att fira? FN kan ju ändå inget uträtta. Se vad som händer i Bosnien." Ja, det var en kommentar jag fick när jag berättade att jag skulle tala på en skola på FN-dagen. Men den som säger så har inte förstått vad FN är, vad FN står för och vilka enorma utmaningar FN har att hantera. I stadgarna står det: "att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägligt lidande, att ånyo betyga de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora små nationer". Så inleds Förenta nationernas stadgar och överenskommelse som undertecknades den 26 juni 1945 i Stadgarna fortsätter med orden: "att i dessa syften öva fördragsamhet och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar, att förena våra krafter till upprätthållande av internationell fred och säkerhet". Det är stora och förpliktande löften som medlemsländerna säger sig vilja förverkliga. Nu är inte organisationen starkare än sin svagaste länk, och FN har tyvärr många svaga länkar i sin sammanhållande kedja. Risken är stor att kedjan brister. En sådan svag länk är FN:s ekonomi. Om alla medlemsländer inbetalade sina årsavgifter till FN, sin egen förening, skulle mycket av dagens svåra ekonomiska situation för FN klaras av. Men när bara ett trettiotal av medlemsländerna uppfyller sina förpliktelser är det klart att det blir nästintill omöjligt att uträtta det som man är satt att genomföra. Det mandat som FN har blir under sådana omständigheter omöjligt. Därför blir också förväntningarna på FN orealistiska. När katastrofsituationer och outhärdligt grymma bilder i form av svältande barn eller våldsamma krigsscener växer fram på våra TV-skärmar är det många som förtvivlat frågar sig: Men varför gör inte FN något? Dock har nog långt ifrån alla klart för sig under vilka svåra omständigheter FN arbetar. Det är därför viktigt med bred information om vad FN är och vad FN under små omständigheter uträttar för att förväntningarna skall vara realistiska. FN:s budget har stor betydelse i detta sammanhang. USA:s släpande skuld till FN på 10 miljarder svenska kronor kombinerat med fördröjda inbetalningar från många andra länder gör naturligtvis situationen mycket allvarlig. Någon förbättring är tydligen inte att vänta som det ser ut i dag. Om de kraftiga nedskärningar som i dagarna förbereds av USA:s kongress på det här området förverkligas, kommer det att slå hårt - ja, kanske t.o.m. äventyra hela FN-organisationen. USA säger sig göra detta för att åstadkomma en effektivisering av FN. Och visst är det riktigt att det finns organisatoriska brister i en alltför stor och ineffektiv FN-byråkrati. Detta måste åtgärdas. Från svensk sida har detta i olika sammanhang påpekats, och Ingvar Carlssons kommission för globalt samarbete, "Vårt globala grannskap", ger exempel på vad som måste göras. Men detta kan inte åstadkommas genom nedskärningar. I stället bör man i dialog med USA försöka åstadkomma dessa effektiviseringar med förbättrat ekonomiskt stöd. Jag vill i detta sammanhang fråga utrikesministern om utrikesministern är beredd att ta ett initiativ för att försöka åstadkomma en öppen och konstruktiv dialog med USA för att på så vis genomföra rationaliseringar och effektiviseringar inom FN-systemet, men med bibehållna eller utökade ekonomiska bidrag. Det borde vara möjligt att öppna en sådan dialog. Jag skulle vilja ha utrikesministerns reaktion på detta. Det är dock inte bara USA som sviker. Även traditionellt FN-vänliga länder börjar sända ut fel signaler genom att skära i sina biståndsbudgetar. Här utgör Sverige inte något undantag. De kraftiga nedskärningar som gjorts under senare år av både den förra och den sittande regeringen vad gäller biståndsbudgeten är minst sagt oroväckande. 1-procentsmålet har i praktiken övergetts. I dag är vi nere på mindre än 0,9 %, och genom den frysning av biståndet fram till 1998 som den socialdemokratiska regeringen i våras drev igenom kan vi komma att hamna under FN:s uppsatta mål, 0,7 %. FN-organ nu minskar med 120 miljoner kronor. Det drabbar bl.a. Unicef, UNHCR och IPPF. Den svenska regeringens senfärdighet och olika förbehåll beträffande vädjanden från FN, exempelvis när det gällde att svara på FN:s vädjan att ta emot flyktingar från Bosnien, rimmar illa med Sveriges traditionellt FN vänliga inställning. Den bästa födelsedagspresent som FN kunde få vore att medlemsländerna äntligen bestämde sig för att fullt ut ställa upp på sin egen organisation. Det borde av alla medlemsländerna uppfattas som en moralisk förpliktelse att göra så. Den skrivelse som regeringen överlämnat till riksdagen om FN inför framtiden innehåller många bra tankar och idéer. Skrivelsen slutar med följande ord: "Regeringen ser det multilaterala samarbetet som det viktigaste instrumentet för att komma tillrätta med de stora överlevnadsfrågorna. Därför förblir Sverige en aktiv FN-medlem. Därför stödjer Sverige helhjärtat multilateralismen som inte bara en fråga om solidaritet, utan i hög grad ett uttryck för det upplysta egenintresset. Därför skall Sveriges stöd för FN:s idéer och verksamhet vara konkret, betydande och orubbligt." Det är ord som förpliktar. För att omsätta orden i handling duger det inte att genomdriva kraftiga nedskärningar i biståndsbudgeten. Det är att ge fel signal. Även om FN hos allmänheten fått stå för mycket av misslyckande och av bristande effektivitet är det viktigt att framhålla, inte bara vid ett 50-årsjubileum utan ständigt, vad FN varje dag uträttar för miljontals människor.

Fru talman! Förenta nationerna föddes ur en världsbrand. Syftet med organisationens tillkomst var att förhindra en ny sådan. Krigen skulle upphöra och freden skulle bevaras. Målsättningen var vällovlig. Organisationens deklaration om mänskliga rättigheter och många andra av dess konventioner och deklarationer var till innehåll och form helt och hållet oantastliga. Trots färska minnen, bittra erfarenheter och oläkta sår från det nyss utkämpade kriget och trots alla fredsproklamationer ifrågasattes inte det viktigaste: militarismen. Resultatet blev fred under kapprustning och terrorbalans när det gällde stormakterna samt konflikter, krig, svält och folkmord när det gällde små stater och nationer. Det kalla kriget innebar militarism av världsmåttstock. Där löstes konflikter mellan stormakter ofta genom krig - krig mellan små stater eller mellan parter i ett inbördeskrig. Till tidens vokabulär hörde termer som "begränsade krig" eller "krig genom ombud" - termer bakom vars mask av förment fredsvilja som, när vi i dag ser den i den ursinniga kapprustningens perspektiv, inte kan te sig som något annat än ett cyniskt spel med folkens nationella självbestämmanderätt, med människors rätt till liv, frihet och egendom - just de värden som FN är skapat för att försvara. Vilka slutsatser kan vi dra av en historisk resumé av det slaget? Det är inte Förenta nationerna som skall lastas för det jag nyss beskrev. Felet ligger inte hos FN. Alla torde vara ense om att det inte är något fel på de ambitioner som formulerats när det gäller FN:s yttersta mål och syften. Hotet mot freden, uppkomsten av krig i olika hörn av världen samt åsidosättandet av FN:s deklarationer och konventioner kan självfallet inte skyllas på FN. Jag drar upp dessa skenbara självklarheter därför att det ibland i debatten hävdas att FN är maktlöst, att FN är svagt och att slutsatsen kan dras att man lika gärna kan lägga ner FN. Organisationen kan ändå inget göra, sägs det. Men den slutsatsen är grovt felaktig, därför att offret, inte gärningsmannen, anklagas. För att bli klar över detta räcker det med att man frågar: Vilka är det som försvagar FN? Vilka är det som till följd av FN:s organisatoriska uppbyggnad utövar det verkliga inflytandet över organisationens handlande och ingripanden i olika delar av världen? Vilka är de? Vilka är det som inte fullgör sina ekonomiska åtaganden när det gäller FN? Vem gör FN Här räcker det inte med att bara konstatera brottet. Här handlar det också om att utpeka gärningsmannen och om att peka på orsaken till brottet. Svaret på samtliga frågor som jag har ställt är ett och samma: Det är stormakterna. Det är stormakterna som i säkerhetsrådet är beväpnade med den dubiösa vetorätten. Det är stormakterna som i kraft av sitt veto ofta låtit krigen fortgå. Det är stormakterna som inte fullgjort, och fortfarande inte fullgör, sina ekonomiska skyldigheter. Det är stormakterna som har drivit sitt spel över de mindre nationernas huvuden med människors liv, hus, hem och personliga säkerhet som insats. Det är när man blickar tillbaka på efterkrigshistorien inte utan att man kommer att tänka på Bertolt Brechts ord: "De stora skriver traktater. Lille man skriv ditt testamente." Sedan det kalla kriget tagit slut, har vi inträtt i en ny historisk epok. Vi har inträtt i den så pass nyligen att vi ännu inte har kunnat namnge den. Under den nya epok som vi nu lever i har missförhållandena i den tidigare epoken blivit mycket tydliga. Borta är en rad illusioner och ideologiska föreställningar som hör det förflutna till. Vi kan se klarare på det förgångna. Det finns viktiga slutsatser att dra av det förflutna, slutsatser som kan ha avgörande betydelse för framtiden. Det kalla kriget medförde en sorts praxis när det gällde att lösa konflikter som ofta ledde till att FN bara fick, och kunde, ingripa i olika konflikter på ett sådant sätt att dessa egentligen inte löstes utan endast ledde till låsningar och till att konflikter permanentades. Dessa låsningar blev inte sällan så hårda att de ledde till lokala krig. Det var låsningar som inte helt och hållet tilläts brista, eftersom detta skulle ha lett till öppna stormaktskonflikter. Några exempel på detta är utvecklingen i Nordkorea, Kuba med sitt läge mellan USA och Sovjetunionen - ett läge som tillspetsades alldeles särskilt i samband med Kubakrisen - samt situationen i Berlin under det kalla kriget. FN:s politik dikterades av förhållandet mellan stormakterna. FN var vid vissa tillfällen så förlamat av stormakternas hållning att man faktiskt aldrig kom i närheten av att ingripa i efterkrigstidens stora konflikter. Exempel på detta är Kubakrisen och Vietnamkriget. Det kalla kriget innebar ett permanent spänningsförhållande mellan stormakterna USA och Sovjetunionen. Det var ett spänningsförhållande som präglade hela världspolitiken och som alla stater och nationer var tvungna att på ett eller annat sätt förhålla sig till. Det kalla krigets motsättningar kom att i sig utgöra ett världssystem utifrån vilket alla stater och nationer utformade sin in och utrikespolitik, antingen på någondera sidan i denna motsättning eller genom att proklamera sig som alliansfria och neutrala. Detta var "pocket och tvunget". Detta tillstånd har nu sedan några år upphört. Det kalla kriget har upphört. Det kalla krigets motsättningar är borta. Vi är inne i en ny epok. Några har i och med det kalla krigets slut talat om historiens slut och betraktat detta slut som en seger för vad man kallar "den liberala kapitalismen". Det är i så fall en mycket egendomlig seger och ett beklagligt slut på historien.

När det kalla krigets skugga, som överflyglat det mesta av internationell politik försvann, blev en rad tidigare förträngda problem synliga. Av detta kan vi dra slutsatsen att Förenta nationerna behövs mer än någonsin. Vi måste också dra slutsatsen att stormakter inte kan tillåtas att dominera FN, oavsett om de är en eller flera. Vi har även efter det kalla krigets slut sett hur stormaktsinititerade och stormaktsdominerade FN-operationer har kommit till korta. De svåra miljöproblemen - kärnvapennedrustningen och kärnvapenproven inräknade - måste tas på allvar. Kärnvapenproven måste upphöra. Dessa frågor är av internationell karaktär. Därför behövs det ett FN. Därför behövs det ett globalt verktyg. Men det kan inte vara ett stormakternas FN, utan ett FN som ger de fattiga folken den plats och den demokratiska röst i världen som de har all rätt till. Avslutningsvis vill jag säga att den i januari presenterade Carlsson-Ramphal-kommissionens idéer är väl värda ett studium och en omfattande debatt just i vår osäkra tid. Den visar att FN behövs, om än i förändrat skick. Organisationen behövs om vi, som författaren och poeten Arnold Ljungdahl, vill "rycka tömmarna ur den blinde körsvennens händer i hans färd mot avgrunden".

Fru talman! Som jag uppfattade utrikesministern, talade hon om skatt på valutatransaktioner. Ingvar Carlsson har i ett tal i FN i natt sagt att en internationell skatt på valutaöverföringar bör införas och att FN skall få inkomsterna av skatten. Det handlar alltså om att införa en internationell avgift på valutaöverföringar och ge pengarna till FN. Detta skulle verkligen hjälpa FN, som har 30 miljarder i skulder och som inte har några möjligheter att låna pengar i banker. Det skulle göra FN starkare, och FN skulle slippa vara beroende av medlemsländernas bidrag. Det skulle ha en lugnade effekt på penning och valutamarknaden. Särskilt små länder är betjänta av att vettiga spelregler införs på den snabbt växande valutamarknaden. Jag vill naturligtvis speciellt tacka statsministern som i natt i sitt tal har anslutit sig till Miljöpartiets krav på en internationell valutaavgift. Den frågan har vi drivit länge och i många debatter utan att få gehör för den. Vi ser fram emot att i en parlamentarisk utredning få arbeta fram ett förslag till en internationell valutaavgift. Vi hoppas på en extra snabb utredning för FN:s skull. I inledningen till "FN för framtiden" står det att ett stärkt och förnyat Förenta nationerna är en förutsättning för fred och säkerhet, för en hållbar utveckling, för social rättvisa och för ett liv i värdighet för alla människor. I inledningen av FN-stadgan sägs ungefär samma sak, fast med andra ord och längre meningar. I bägge texterna handlar det om den vanliga människans vanliga vardag - trots att den ursprungliga idén var FN som en organisation länder och stater emellan för att genom organiserat samarbete och diplomati förebygga krig och åstadkomma en hållbar fred. Den enskilda människan poängteras också särskilt i regeringens skrivelse. I FN-dokument och konventioner står den enskilda människan också i förgrunden, liksom i de många konventionerna om mänskliga rättigheter. Det handlar t.ex. om konventionen om medborgerliga politiska rättigheter från 1966 eller barnkonventionen från sades det också direkt att människan står i centrum för strävandena mot en hållbar utveckling. Jag kan räkna upp många konventioner av det slaget. Det finns inga politiska och militära förutsättningar för ett storkrig i dag. Hotbilden har förändrats. Det är inte starka militära försvar som skapar stabila länder, utan det åstadkoms genom en framgångsrik kamp mot fattigdom och sociala orättvisor och mot problem som har med jordens överbefolkning att göra. Det har också med överutnyttjande av naturresurser och med förstöring av natur och miljö att göra. Det har med det s.k. demokratiska underskottet och med mänskliga rättigheter att göra. Allt detta finns redan inom FN:s verksamhetsfält. Men det behövs pengar, och det är brist på pengar inom FN. Ett FN som inte kan agera starkt och kraftfullt löper stor risk att försvagas och marginaliseras. Den risken påpekar regeringen i sin skrivelse. Resultatet kan i förlängningen bli att andra tar över FN:s biståndsarbete. Det FN-arbete som får den största uppmärksamheten och blir mest känt för allmänheten är insatserna på krigsskådeplatserna. Det är ett svårt och ofta inte särskilt framgångsrikt arbete. Det är starkt kritiserat, och mycket orättvist kritiserat. För att bilägga en konflikt på fredlig väg fordras att alla i konflikten inblandade parter verkligen önskar en fredlig avveckling utan nya konfliktskapande villkor eller förbehåll. Man skall här komma ihåg att FN medlemmarna trots allt har skrivit under en stadga som de inte rättar sig efter, vilket FN knappast kan lastas för. Det talas i skrivelsen också om att Sveriges aktiva engagemang i FN utgör en hörnsten i svensk utrikespolitik och att FN-arbetet också i fortsättningen ges en central roll i svensk utrikespolitik. Vi i Miljöpartiet anser att detta är oerhört viktigt, att det stöd Sverige ger skall gå direkt till FN utan omvägar. I skrivelsen står det: Den Västeuropeiska unionen VEU har goda förutsättningar att tillhandahålla personal och resurser för fredsbevarande operationer i FN:s regi. Regeringen önskar medverka till att så sker. På grundval av Sveriges observatörsskap finns beredskap att i vissa fall delta med personal. Miljöpartiet har hela tiden ansett att observatörsskapet i VEU inte är förenligt med Sveriges uttalade alliansfrihet och den neutralitet som det talas om i texten. Jag vill fråga utrikesministern om det inte vore bättre att Sverige har direktkontakt med FN när det gäller just fredsbevarande insatser. FN är ju inne i en reformeringsprocess just nu och är också ekonomiskt svagt. Det handlar om att Sverige går omvägen via en europeisk militär försvarsunion, en ganska stark försvarsunion. Finns det inte stor risk att FN här också marginaliseras? FN:s finansiella kris slår hårt på viktiga akuta områden som borde prioriteras. Jag tänker på arbetet med de internationella krigstribunalerna som skall undersöka anklagelserna om folkmord bl.a. i f.d. Ett resultat av krisen är utredningen om massakerna i det skyddade området i Srebrenica. Den måste läggas ned. Ett annat resultat av krisen är att utredningen om invasionen av ett serbkontrollerat område i Kroatien i augusti också måste läggas ned. Hittills har man åtalat 43 personer. Den första rättegången angående krigsförbrytelser på Balkan startar ändå som planerat i november. Att ställa in den skulle skada det förtroende som FN har som en oberoende och opartisk organisation, den enda där ett krigsoffer kan få upprättelse gentemot dem som har förbrutit sig mot henne eller honom. I går när jag var ute och talade om FN träffade jag en bosnier som på en videofilm hade stormningen och erövrandet av hans hemby. Han hade funderat på att lämna den till tribunalen, men han vågade inte av rädsla för att hans familj var med på filmen och kunde bli igenkänd. Han menade att det är farligt vittna i dag, men han är inte rättslös, därför att en dag är det möjligt. Vad han kände var inte hämnd utan ett lugn över att rättvisa kan skipas, att svåra brott blir bestraffade. I detta sammanhang, när vi talar om en domstol, vill jag ta upp ett krav från Miljöpartiet som vi har ställt i en motion om en internationell miljödomstol. Det är en följetong hos Miljöpartiet. Första gången som motionen väcktes var 1991 och den andra gången 1994. I motionen hemställs att inte bara stater utan även organisationer skall ha talerätt. Det finns ingen internationell domstol där det är möjligt. Det finns många tunga internationella miljöorganisationer som skulle välkomna en sådan domstol. Men vi återkommer om detta.

Fru talman! Fru utrikesminister! Ärade kolleger! FN angår oss alla. Sverige som är ett litet land är beroende av FN, men FN är också beroende av Sveriges medverkan. Om FN inte hade funnits i dag skulle vi säkert uppfinna det eller dess motsvarighet. I samband med FN-dagen och firandet av FN:s 50-årsdag var jag i ett gymnasium och träffade ett par klasser för att tala om FN:s roll och dess betydelse. En del elever var snara att framföra kritiska synpunkter. Och det är inte svårt att kritisera FN. Det kan vi göra litet till mans. Eleverna kände väl till att många medlemsländer inte betalar sina avgifter till FN och att FN därför är i ständig penningknipa. Flera tog fram den kontroversiella roll som FN har spelat i f.d. Jugoslavien och menade att förtroendet för FN hade skadats allvarligt. Vissa framförde att FN var en koloss på lerfötter och därmed mycket inneffektivt. En del trodde sig veta att FN var helt styrt av USA. Allt detta låter sig sägas och kan inte utan vidare avfärdas, men det är inte hela sanningen om FN. Det finns också mycket som talar för att FN är oumbärligt. FN:s konventioner om mänskliga fri och rättigheter borde ständigt tas upp i alla sammanhang. Reglerna som finns i FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna har enligt författarna sin utgångspunkt i tio Guds bud, men de är generella och upplevs av människor över hela vår värld som något som stämmer med deras övertygelse om hur vi skall behandla varandra. Vi vet att miljoner och åter miljoner barn i Asien lever ett ovärdigt liv i slavliknande förhållanden, där de drivs att under dagens alla timmar arbeta långt utöver sin kraft och förmåga. Andra säljs och utnyttjas som prostituerade, både av sitt eget folk och av samvetslösa västerlänningar. Men det är inte bara i Asien som barn far illa. Så sent som i går läste jag i tidningen om ett tyskt föräldrapar som lämnade tre minderåriga barn inlåsta i en källare med bara bröd och några konservburkar som de inte ens hade möjlighet att värma upp. Själva skulle de resa på semester en vecka och hade tänkt lämna barnen åt sitt öde. Detta upptäcktes emellertid av en lärare som saknade de tre barnen i skolan. Inte ens i vårt eget land tillämpar myndigheter FN:s barnkonvention om att alltid sätta barns rättigheter och barns bästa i första rummet. Vi behöver bara nämna Evelyn, den peruanska lilla flickan, som med all säkerhet skulle ha varit utvisad vid det här laget om inte människor och massmedierna hade reagerat så häftigt. Inte minst när det gäller flyktingbarnen upplever vi gång på gång hur barnkonventionen nonchaleras på grund av stelbenthet i handläggning och brist på inlevelse i barns situation. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om hon i regeringen vill medverka till att vi får en större flexibilitet och verkligen sätter barnkonventionen först, den konvention som vi starkt har medverkat till att den har antagits av många länder. FN:s möjligheter att ingripa för att försvara respekten för den enskildes mänskliga rättigheter måste stärkas. Vår vaksamhet får aldrig avta när det gäller att upptäcka och beivra förtryck och övergrepp mot både enskilda människors rättigheter och etniska minoriteters frihet och rättigheter. En ovärdig behandling får inte förbigås med tystnad eller accepteras. I FN-stadgan uttalas mycket klart att varje individ, oberoende av ras, ålder, kön och intellekt har ett okränkbart värde. Men i åtskilliga länder som har ratificerat FN-stadgan förtrampas ändå de mänskliga fri och rättigheterna gravt. I många FN-anslutna länder råder diktatur. Medborgarna har inte rätt att verka politiskt och fritt uttrycka sina åsikter. Vi måste tyvärr konstatera att kvinnor förtrycks och diskrimineras i många FN-länder. Diskriminering är snarare regel än undantag trots konventionen om avskaffande av all diskriminering av kvinnor, och vårt eget land kan inte svära sig fritt. Är då FN ett hopplöst företag? Förhållandena på vår jord kommer aldrig att bli fullkomliga, men de kan förbättras. Det är jag övertygad om. Jag vill påstå att i många avseenden har viktiga framsteg gjorts, och FN har tillsammans med andra goda krafter spelat en viktig roll. Barnadödligheten har halverats i uländerna sedan 1960. Tre miljoner barn räddas till livet varje år tack vare vaccinationer genomförda av Ideella organisationer och missionsarbetare har tillsammans med FN bidragit till att 60 % av alla vuxna i u-länderna kan läsa och skriva och till att 80 % av barnen i dessa länder går i skolan. Vi från kristdemokratisk sida tror mycket starkt på de ideella organisationernas förmåga att nå ut på den allra lägsta nivån och att verkligen bygga upp det basarbete som behövs för en stark utveckling. Bristen på medel får inte betyda att vaccinationerna och annat förebyggande hälsoarbete måste avta. Bassjukvården måste få fortsätta att utvecklas också i de fattigaste länderna. Insatserna för att alla skall få möjlighet att lära sig läsa och skriva får inte avta. Alla människor på vår jord måste få rätt till en dräglig tillvaro, till vatten och mat och till att tillfredsställa sina basbehov. Vi har ett globalt ansvar, och Sverige har också tagit på sig ett sådan ansvar på ett föredömligt sätt. Men vi håller väl inte på tröttna på att tillsammans med Norge vara världsledande på det här området? Jag hör till dem som tror på välsignelsen av att inte bara leva för sig själv, varken på det personliga planet eller som nation. Jag är bekymrad över de signaler som gavs i samband med förra årets biståndsbudget. De inskränkningar som gjordes i biståndsbudgeten tillsammans med dem som aviserades fram till 1998 gör att Sverige hamnar farligt nära, kanske t.o.m. under, de 0,7 % som FN för mer än 30 år sedan rekommenderade världen att ge i bistånd till världens fattigaste. Omräknat till procent kommer biståndet att sänkas från en nivå på mellan 0,93 % och ända upp till 1,02 %, som vi hade under den förra regeringen, till 0,7 % eller ännu mindre under 1988, om inte regeringen kommer på bättre tankar. Regeringen har också hotat med en framtida neddragning på 20 % till FN:s olika utvecklingsorgan om FN inte effektiviserar sitt arbete. Det är en ytterst tveksam strategi i tider då FN trots sin skröplighet och svaghet ändå utgör den enda multilaterala institution med verkligt brett medlemskap som har möjlighet till global påverkan. Socialdemokraterna riktade ofta kritik mot den borgerliga regeringen för bristande intresse för FN och dess verksamhet. Att nu själva hota med neddragning innebär att man riskerar att ytterligare begränsa FN:s möjligheter till nödvändiga insatser på de ekonomiska och sociala områdena. Sverige bör även efter 50-årsjubileet och efter presentationen av Ingvar Carlsson-kommissionens rapport ha en generös inställning. Jag vill fråga utrikesministern om vi kan förvänta oss att detta hot inte sätts i verket.

Fru talman! I denna riksdag har vi en stor uppslutning kring FN. Det visar de inlägg som de olika partiernas representanter har gjort. Därför blir det kanske inte så mycket till debatt i dag, men den kanske blir livligare när vi går in på de mer detaljerade och konkreta FN-frågorna. Jag vill ändå göra några kommentarer. Göran Lennmarker tog upp frågan om att utnyttja de regionala organisationerna för att avlasta FN en hel del arbete. Jag delar uppfattningen att detta kan vara alldeles utomordentligt bra. Vi har en sådan organisation i Europa, nämligen organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Samtidigt vill jag peka på att det är viktigt att man har FN som paraply också i de sammanhang då de regionala organisationerna får ta på sig uppgifter som t.ex. konfliktlösning och humanitära frågor. För att kunna garantera en internationell rättsordning behövs FN som paraply. Helena Nilsson frågade om de hemska minvapnen. Det var ju en väldig besvikelse när man inte nådde längre i minkonferensen. Sverige har lagt ned mycket kraft på denna konferens, som också har en svensk ordförande. Jag hade kontakter direkt efter konferensen med den svenska ordföranden som nu fortsätter att driva frågan på olika sätt. Vi får på inget sätt ge tappt. Sverige försöker att under FN:s generalförsamling få till stånd en resolution om moratorium för tillverkning av personminor. Om detta är möjligt eller inte vet vi än så länge inte, men vi gör försök på olika sätt. Jag har naturligtvis all respekt för kraven på att enskilda länder, också Sverige i dag, skall gå före i denna fråga. Men vi vet ändå att det är med den internationella lagen vi kan hindra att dessa hemska vapen utnyttjas på det urskillningslösa sätt av vilket vi kan se resultatet i dag. Det som skulle ge effekt är alltså ett internationellt förbud. Det behövs också ett omfattande program för att röja minor, och det behövs bättre teknologi för detta. I detta arbete är Sverige kraftfullt engagerat. Karl-Göran Biörsmark frågade om vi har en konstruktiv dialog med USA vad gäller bidragen. Det måste jag säga att vi har. När jag gjorde ett arbetsbesök i Washington och hade en diskussion med min kollega Warren Christopher var denna fråga en av de mycket viktiga. Men i den amerikanska administrationen bad man oss gå till kongressen, därför att det är där besluten fattas i dessa frågor. Det gör vi naturligtvis också, och påverkar kongressmän och senatorer. Även EU, som under generalförsamlingen för tre veckor sedan hade ett möte med Warren Christopher, har som grupp mycket kraftfullt fört denna aktiva dialog med USA. Till såväl Ingrid Näslund som Karl-Göran Biörsmark vill jag säga att jag, med min bakgrund, självfallet beklagar att vi måste hålla tillbaka våra biståndsambitioner. Samtidigt måste vi i det här sammanhanget, när vi talar om FN, vara realister. Det spelar ingen roll hur bra Sverige är - det som är bekymmersamt för världen är att de många riktigt rika länderna inte alls har den biståndsvilja som vi i Sverige har och att dessa länder i sina budgetar avsätter en många gånger lägre andel av bruttonationalprodukten till bistånd än vad Sverige gör. Jag tycker att det självfallet är en hederssak att inte komma under 0,7 % av bruttonationalprodukten. Dessutom hotar Sverige sig inte fram i FN - vi har ett konstruktivt samarbete. Det är inte fråga om några generella neddragningar. Däremot kan vi säga ifrån när vi ser en felanvändning av resurser, och vi måste kunna göra detta också för att kunna se de svenska skattebetalarna i ögonen. Björn Samuelson tog upp stormakternas särskilda ansvar. Detta ansvar vill jag gärna understryka. När man sitter som permanent medlem i säkerhetsrådet skall man också ha ett särskilt ansvar för finansieringen, för de fredsbevarande sammanhangen och allmänt för FN:s idéer. Bodil Francke Ohlsson och jag är överens när det gäller nya finansieringskällor, och det är bra. Det är nog lättare att vara överens här i Sverige än vad det generellt är i världen, men det är bra att vi börjar här. Beträffande Sveriges engagemang i fredsbevarande verksamhet och hur vi där samverkar med länderna inom den västeuropeiska unionen såsom observatörer, måste man komma ihåg att detta är en praktisk samverkan för att vi skall bli effektiva. Vi samverkar ju också med NATO-länderna inom PFP på det sättet. Men det är alltid FN som beslutar om de fredsbevarande insatserna, och det är FN som ger oss mandat, så dialogen med FN skall verkligen fortsätta. Till Ingrid Näslund vill jag säga att vi i Sverige verkligen skall leva upp till barnkonventionen. Detta är en hjärtefråga för Sverige. Ingvar Carlsson var en av de som tog initiativet till barntoppmötet. Självfallet skall barnkonventionen avspeglas i vår lagstiftning, och jag utgår ifrån att riksdagen som ytterst är det lagstiftande organet ser till att så också sker. Om tillämpningen visar att så inte sker och att lagstiftningen är otydlig får vi ha en debatt om detta. Kanske kan vi ändra tillämpningen, annars får vi ändra reglerna.

Fru talman! Jag delar helt utrikesministerns uppfattning att vi inte får ge tappt när det gäller att få till stånd ett internationellt förbud mot antipersonella minor. Det är ofta barn som drabbas, barn som är ute och leker utanför de hus där de bor eller barn som är ute på fälten tillsammans med sina nära för att söka efter mat. Det är det som gör att vi väldigt intensivt måste fortsätta detta arbete. Jag delar också uppfattningen om vikten av minröjning och att det måste satsas resurser för att få till stånd minröjning i de länder som är drabbade. Däremot tycker jag och vi i Centerpartiet att ett enskilt land skulle kunna gå före genom att få till stånd ett förbud. Vi i Sverige har nästan 30 års erfarenhet av fredsbevarande FN-aktioner. Det som svenska medborgare i FN-tjänst har gjort för enskilda människor och katastrofområden är stortartat. De som deltar eller har deltagit i insatser i FN-regi har ju tagit ansvar för en fredlig utveckling av vår värld. Deras kunskaper och erfarenheter bör vårt land sätta bättre värde på, exempelvis inom totalförsvaret och utbildningsväsendet. Men även om det varit en aldrig så framgångsrik fredsbevarande eller fredsframtvingande FN-mission, så är det ju ett misslyckande därför att det visar att en konflikt har fått gå så långt att det har lett till en väpnad konflikt mellan länder eller inom länder. Därför är det viktigt, som det står i skrivelsen från regeringen, att FN-systemet etablerar former för tidig konflikthantering. Det gäller alltså att kunna agera så tidigt att inte en väpnad konflikt utvecklas. FN-systemet bör också kunna samverka med regionala organ. Där delar jag utrikesministerns uppfattning att för Europas del är OSSE ett viktigt regionalt organ som jobbar just med konflikthantering men också att FN utgör ett paraply för dessa aktioner. På grund av att FN-operationer har fördröjts just för att få till stånd olika trupper och styrkor har akuta konflikter hunnit fördjupas. Rwanda är ett tragiskt exempel på detta. Därför stöder vi i Centerpartiet att en särskild FN-styrka inrättas för att snabbt kunna agera om militära insatser blir nödvändiga. Detta har ju också aviserats i den försvarsproposition, som Centern stöder och som betonar försvarets internationella insatser. Det gäller såväl militära som civila styrkor. Genom att delar av dessa styrkor skall ha extra hög beredskap att rycka ut i FN-insatser tar Sverige sitt ansvar för att en FN-styrka snabbt kan bildas. I måndags möttes presidenterna Clinton och Jeltsin för överläggningar, framför allt om den FN-styrka för övervakning av fredsbyggande som skall ta över i Bosnien efter ett fredsavtal. Det är ytterst viktigt att både USA och Ryssland deltar med trupp i en sådan FN-styrka och att vi i Sverige också bör överväga att sända trupp om FN ber oss att göra det. Formerna för ledningen av en sådan operation samt mandatets innehåll måste vara klarlagda innan Sverige fattar sitt beslut. Det är viktigt att FN-arbetet fortsättningsvis kommer att ges en central roll i svensk utrikespolitik. Där delar jag regeringens uppfattning i skrivelsen liksom synen på det multilaterala samarbetet för att komma till rätta med de stora överlevnadsfrågorna. Därför bör Sverige fortsätta att vara en aktiv FN-medlem och slå vakt om FN, Förenta nationerna, som ett globalt verkande organ som får, men också inger, respekt för sitt värdefulla arbete.

Fru talman! Jag vill också passa på att uttrycka min glädje och uppskattning över den stora enighet som råder här i Sveriges riksdag när det gäller att stödja FN. Nu gäller det att försöka vara konstruktiva och hitta vägar för att förbättra FN. På min fråga när det gällde det ekonomiska stödet svarade utrikesministern att vi måste vara realistiska och att Sverige är ett litet land i sammanhanget. Det är ju sant. Jag tror att vi står för ungefär 1,5 % av FN:s budget, att jämföra med USA:s 25 %. Det är en hederssak att vi inte skall hamna under 0,7 %. Det borde, enligt mitt förmenande, också vara en hederssak att inte hamna under 1,0 %. Detta är vad den här riksdagen har lovat en gång, vilket vi nu kraftigt har svikit. Vi får tillfälle att återkomma till den här debatten. Även om Sverige är ett litet land i det här sammanhanget, tror jag att Sverige internationellt sett i många sammanhang har varit föregångare och en spjutspets. När Sverige viker från det här blir det en signal. Kan Sverige så kan vi, så resonerar man i en del länder när det gäller biståndsbudgeten och nedskärningar av den. Jag tror att allmänheten till stor del förknippar FN med just de blå baskrarna. FN-soldaterna framtonar klarast som FN:s redskap. Men FN har så mycket mera på sitt program. I går när jag var ute i gymnasieskolorna frågade jag om någon kände till något annat än de blå baskrarna och om det var någon som kände till något FN organ. Det var ganska tunt med förslag. Man kände dock till FN-organet Unicef, men sedan tog det som regel slut. Jag tror att det är viktigt att vi nu går ut med bred information om vad FN är. FN är inte bara de blå baskrarna, utan det är Unicef, Unesco, Jag tror också att det är viktigt att vi tar fasta på vad Ingvar Carlsson-kommissionen skriver om enskilda organisationer. I "Vårt globala grannskap" sägs att enskilda organisationer är bra exempel på effektiv användning av resurser som står till förfogande. Man föreslår ökat gemensamt arbete och finansiering mellan regeringar och enskilda organisationer. Det är ett bra förslag, och det skall vi följa upp. FN gör också ett bra arbete när det gäller valövervakning - ett viktigt instrument för att förstärka demokratin. Konferenser har ägt rum. Nästa år är det Habitatkonferens i Istanbul om boende. Det är också ett viktigt initiativ. Fru talman! Låt 50-årsjubileet av FN:s bildande bli en nystart för organisationen så att informationen kring FN:s arbete fördjupas och breddas för att öka förståelsen för vad 50-åringen uträttar för människor i dag. Miljoner människor på vår jord får i dag bättre levnadsförhållanden tack vare FN. Detta arbete måste intensifieras, utökas och bli effektivare - allt för att skapa en fredligare värld för kommande generationer.

Fru talman! Dag Hammarskjöld skrev bl.a. om två synsätt på FN: "Det första är fast förankrat i den beprövade åskådningen hos suveräna nationalstater i väpnad tävlan, där det mesta man kan förvänta sig på det internationella området är fredlig samlevnad. Det andra räknar med möjligheten till ingripande på många regeringars vägnar, som sträcker sig utöver denna utveckling och banar väg för högre utvecklade och allt effektivare former av konstruktivt internationellt samarbete". Detta är mycket tänkvärda ord, och de går bra mycket mer på djupet än det senaste inlägget från Göran Lennmarker. Dessa problem och frågeställningar återfinns i den viktiga Carlsson-Ramphalkommissionens rapport. Vi i Vänsterpartiet anser att kommissionen väl har förvaltat Dag Hammarskjölds vision om ett självständigare FN - ett FN som syftar till att vara något mera än summan av dess medlemmar. Kommissionen har väl insett det ohållbara i säkerhetsrådets nuvarande sammansättning och dragit kloka slutsatser därav, så att det inte blir ett forum för verbala och diplomatiska - inte sällan resultatlösa - kraftmätningar mellan de stater som en gång var andra världskrigets segrarmakter och efterkrigstidens stormakter. Man är realistisk och inser att en förändring av FN:s organisation kräver en stabil finansiering av FN:s verksamhet. I det sistnämnda fallet föreslår kommissionen en internationell beskattning på affärstransaktioner m.m. som görs dagligen, "sekundligen" och delar av sekunder. Det skall vara en skatt på alla de transaktioner som har gjort den världsekonomiska utvecklingen oförutsägbar, vilket vi också drabbas av här i Sverige. Det är en verksamhet som omintetgör en ansvarsfull ekonomisk planering. Om denna form av transaktioner sägs en hel del i Carlsson-Ramphal-rapporten. Men i regeringens skrivelse står inte mycket att läsa om det här. Därför har jag följande fråga till Lena Hjelm-Wallén: Hur avser regeringen att arbeta fram substantiella och konstruktiva förslag i de här frågorna? De är nämligen avgörande för framtidens resursfördelning och de är en del i grunden för en god miljö och en hållbar utveckling. Det är viktiga frågor, och jag tycker att riksdagen på alla sätt bör informeras om detta och aktivt få ta del i det här arbetet. Fru talman! Detta är allvarliga frågor, men det finns alltid stunder då det blir litet lättare och man får skratta. Att FN ständigt är närvarande i vår vardag är det kanske svårt för oss politiker och för oss som är intresserade av de här frågorna att bevisa. I går när jag var ute på en skola var jag tvungen att göra ett toalettbesök. Jag såg en skylt på denna toalett som helt plötsligt fick mig att tänka på Agenda 21 och miljökonferensen i Stockholm - jag vill minnas att året var 1972 - som handlade mycket om vattenfrågor. Vatten är hårdvaluta i dagens värld. Jag kom också att tänka på kvinnokonferensen och på jämställdheten. På skylten stod: "Spotta ej ut snuset i handfatet. Spola ut det i toaletten." Det är fråga om åtta liter vatten för ett hälsofarligt leverne. Skylten var undertecknad "Städerskan". Det är säkert en kvinna. Vi har mycket arbete framför oss. Vi måste ut och arbeta i skolorna. Jag märker att det finns ett stort behov av information. Vi måste fördjupa och intensifiera debatten om den värld vi lever i - det globala samhället. Det går inte att slå mot FN och säga: Lägg ner. Vi måste öka kommunikationen och få människor, framför allt unga människor, att förstå att de är en del i detta. Det får inte vara så, Lena Hjelm-Wallén, att när jag kommer ut på en skola där eleverna vet om att jag skall prata om FN att de på frågan om vad de associerar Carlsson-rapporten till svarar Strindberg och Hemsöborna. Det var visserligen i Värmland. Men det är fråga om något helt annat.